Herr talman! Ingegerd Wärnersson har frågat utbildningsministern vilka åtgärder han tänker vidta för att studerande skall bli formellt behöriga till tjänst som musiklärare vid grundskolan och gymnasieskolan, om de har fått musiklärarlinjens fyraåriga rytmiklärarutbildning med tillvalskurs om 50 poäng för undervisning i musik. Bakgrunden till frågan är att denna utbildning inte finns medtagen bland de utbildningsvägar som enligt skolförordningen ger behörighet till musiklärartjänst, trots att utbildningen har funnits sedan 1980. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag kommer att föreslå regeringen att den nämnda utbildningen snarast möjligt tas in i skolförordningen som en av de utbildningsvägar som ger behörighet till tjänst som musiklärare vid grundoch gymnasieskolan.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har med hänvisning till regeringens beslut att tillåta fartyg registrerade i de danska och norska internationella registren i svensk kustfart frågat mig om jag anser att det fortfarande är viktigt för Sverige med en svensk kustsjöfartsflotta och vad jag avser göra för att förhindra den utslagning av den återstående svenska kustsjöfartsflottan som kan bli resultatet av regeringens ovan omtalade beslut. Viola Claesson har med hänvisning till samma beslut frågat mig följande: 1. Vilka är de verkliga motiven bakom regeringsbeslutet? 2. Har regeringen utsatts för påtryckningar från någon nation eller lobbygrupp i denna fråga? Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som jag tidigare har redovisat här i kammaren enades regeringarna i Norge och Sverige år 1958 om att ömsesidigt upplåta sin kustfart för varandras fartyg. Samma år förlängdes ett tidigare avtal om kustfart med Danmark. Det regeringsbeslut som både Anna Wohlin-Andersson och Viola Claesson hänvisar till innebär att fartyg registrerade i de danska och norska internationella registren skall anses som danska resp. norska fartyg och därmed omfattas av gällande avtal. Gällande kustfartsavtal mellan Danmark, Norge och Sverige har sammantaget varit till fördel för svenska fartyg. Riksdagens beslut om sjöfartspolitiska åtgärder syftar till att kunna bibehålla en handelsflotta av rimlig 17 omfattning under svensk flagg. Med dessa omfattande ekonomiska insatser kan bemanningskostnaderna på svenska fartyg sänkas med ca 40 20. Andra länder har samtidigt valt andra lösningar. Danmark och Norge har som bekant infört internationella skeppsregister, DIS och NIS, för att på det sättet sänka bemanningskostnaderna. Det är konkurrenssituationen på sjöfartsmarknaden som motiverar det svenska stödet på 550 milj.kr. Svenska fartyg kommer i det sammanhanget att konkurrera med DIS och NIS-registrerade fartyg. Stödinsatserna innebär samtidigt att svenska fartyg får en ökad konkurrenskraft i dansk och norsk kustfart. Om den svenska kustfarten skall skyddas helt från konkurrens utifrån faller också motivet för att låta fartyg som utnyttjas i svensk kustfart få del av det statliga stödet. Regeringens beslut har föregåtts av diskussioner mellan företrädare för de danska, norska och svenska regeringarna. Anledningen till dessa diskussioner är inte påtryckningar, som Viola Claesson antyder, utan den nya situation som uppstått. På Viola Claessons fråga om lagliga grunder för beslutet vill jag framhålla att överenskommelsen innebär en bekräftelse på att DIS och NIS-registrerade fartyg skall anses som danska resp. norska och därmed omfattas av 1958 års kustfartsavtal. Överenskommelsen innebär inte att den av riksdagen fastlagda sjöfartspolitiken ändrats och är inte heller i övrigt av den karaktären att den behöver riksdagens godkännande. Avslutningsvis vill jag framhålla att riksdagens sjöfartspolitiska beslut givetvis ligger fast.

Herr talman! Den främsta anledningen till att TU:s majoritet år 1987 så hårt drev kravet på att man snabbt skulle få fram ett sjöfartsstöd var omsorgen om den svenska kustsjöfarten. Det gällde att rädda vad som räddas kunde av de ca 160 fartyg som ännu fanns kvar under svensk flagg i svensk närsjöfart. Vi bedömde det som en stor risk att många av dessa båtar skulle flagga ut i det norska öppna registret, om ett stöd inte kom till stånd snart. Regeringen kom också med förslag, och riksdagen sade ja till detta. Innan jag fortsätter vill jag passa på att tacka statsrådet för svaret. Varför är det då så viktigt med en svenskflaggad närsjöfartsflotta? Sverige har Europas längsta kust och är därför mycket beroende av kustsjöfart. Ur energisynpunkt, miljösynpunkt och vägslitagesynpunkt borde vi faktiskt ha en betydligt större andel sjöfrakt. Vi behöver folk som har kunskap om de svenska farlederna, skärgårdarna och hamnarna. Vi behöver också båtar som stannar i Sverige om det blir kristider. Många samhällen är uppbyggda kring sina rederier. Det rör sig ofta om familjeföretag med stort kunnande, och de är intiativrika och anpassningsbara. Sverige borde föra en politik som inte bara bevarar en svenskflaggad kustsjöfartsflotta, utan också ger den tillfälle att utvecklas och förnyas. Regeringen vidtar i ställer åtgärder som gör att vi riskerar att förlora en betydande del av de återstående kustfartygen till det norska öppna registret. Det tycks emellertid inte alls intressera Sveriges kommunikationsminister. Trots att bemanningskostnaden kunnat sänkas med 40 90 på svenska fartyg genom statliga ekonomiska insatser, är kostnaden långt ifrån nere på — Prot. 1988/89:89 den kostnadsnivå som gäller för fartyg i NIS och DIS. Siffror från ”verkliga” 4 april 1989 fartyg i år visar, att när beslutet från 1988 om sjöfartsstödet får sitt fulla genomslag, kommer en svensk tankbåt på 10 000 tons dödvikt att ha en årlig a : bemanningskostnad uppgående till lägst 4,8 milj.kr. Motsvarande fartyg i flaggade fartygi danska och norska internationella skeppsregister kommer ner till en årlig svensk kustsjöfart bemanningskostnad på mellan 2,8 och 3,2 milj.kr. Tror kommunikationsministern verkligen att rederierna kan fortsätta sin verksamhet under sådana konkurrensförhållanden? Statsrådet sade i svaret: riksdagens sjöfartspolitiska beslut ligger givetvis fast. Ja, det är möjligt. Redarnas sjöfartsbeslut kommer emellertid säkert inte att ligga fast när sådana ändringar sker i deras marknadsförhållanden. Som jag ser det har de bara tre saker att välja på. De kan köra sina rederier till ruinens brant, dra upp båtarna på land eller registrera båtarna i det norska öppna registret. Alla dessa alternativ innebär en kollaps för svensk sjöfartspolitik, svensk kustsjöfart och en del av det svenska transportväsendet. Eftersom NIS, det norska registret, är ett öppet internationellt register kan ju alla typer av båtar och alla nationaliteter gå i svensk kustsjöfart. Ett ryskt fartyg under NIS-flagg har fri tillgång till våra kuster. Detsamma gäller för båtar från t.ex. Östtyskland, Polen eller NATO-länderna. Ett svenskt rederi hart.ex. kört malm från Luleå till Oxelösund med en 10 000-tonnare. Nu kan vi få konkurrens av en 65 000-tonnare i NIS. Ett sådant tonnage finns inte ens i Sverige. Regeringens beslut har således öppnat svenska kuster för en helt annan värld, beträffande både typ av båtar och typ av nationaliteter. Vad har kommunikationsministern för kommentar till detta? Från centerns sida ville vi komplettera sjöfartsstödet med ett svenskt internationellt register främst för oceangående fartyg. Socialdemokraterna har emellertid hela tiden sagt blankt nej till detta. Man har sagt att ett internationellt register är oförenligt med svensk rättsuppfattning, inte minst på arbetsrättens område, att det är en oacceptabel utsugning av arbetskraft från fattiga länder och att det är ett skamligt förslag som gör svenska sjömän arbetslösa. Varför gäller inte dessa uttalanden nu när regeringen släpper in fartyg med lågkostnadsbesättningar i svensk kustsjöfart? Det måste kommunikationsministern vara snäll att svara på. En tredjedel av det svenska sjöfolket har anställning i svensk kustsjöfart. Varför tar man inte hänsyn till dem när man fattar detta beslut? Statsrådet har inte svarat på min andra fråga. Den gällde vad man avser göra för att förhindra den utslagning av den återstående svenska kustsjöfartsflottan som kan bli resultatet av regeringens tidigare omtalade beslut. Har statsrådet inga förslag eller anser statsrådet att frågan är oväsentlig? Till sist vill jag fråga om kommunikationsministern tycker att det är vettigt att först stödja och uppmuntra en näring och återge den en del av sin framtidstro och sedan slå den i huvudet så att den riskerar att dö.

Herr talman! Tack för svaret, Georg Andersson. När det blev uppenbart att regeringen i Sverige hade beslutat att öppna svensk kustsjöfart för norska och danska fiffelflaggande fartyg uppstod inte bara förvirring. Många såg 19 också detta som ett mycket märkligt steg. Jag för min del anser att en del av det anmärkningsvärda ligger i att regeringen inte ens går till riksdagen och diskuterar detta och att man inte heller kan vänta på att vi får diskutera sjöfartspolitiken för denna säsong på nytt. När beslutet stod klart reagerade också redarna omedelbart. Jag vill i detta sammanhang säga att jag och Anna Wohlin-Andersson, vpk och centern, inte alls har samma uppfattning om vad ett öppet register skall tjäna till eller huruvida Sverige skall ha ett sådant. Jag har ställt mina interpellationer utifrån ett helt annat perspektiv än Anna Wohlin-Andersson. I vpk är vi bestämda motståndare till ett öppet register. Det är därför bra att Georg Andersson i interpellationssvaret säger att det beslut om sjöfarten i Sverige vi tidigare har fattat ligger fast. Nu återstår frågan: Kan det vara så, Georg Andersson, att redarna inte bara vill skrämmas med sina hot utan faktiskt tänker sätta sina planer i verket? Det är ungefär samma fråga som Anna Wohlin-Andersson ställde och som jag förväntar mig ett svar på. I några av de mest hotfulla uttalandena gjordes gällande att t.ex. SSAB överväger att anlita NIS och DIS-fartyg för sina malmoch koltransporter. Har Georg Andersson undersökt om SSAB tänker verkställa detta hot? Detta är ett konkret exempel. Så till min fråga om vem som har rätt att ta sådana här beslut.

Georg Andersson hänvisar nu i sitt svar till beslut från 1958. Det kan inte vara tillräckligt. Regeringen skulle alltså, med hänvisning till en överenskommelse från 1958 mellan de tre nordiska länderna, ha rätt att ta detta beslut. 1958 var det som bekant ingen som över huvud taget hade diskuterat NIS eller DIS. Det är så fullständigt självklart att vi inte behöver tvista om det. Alltså är detta en tolkningsfråga. Jag skulle vilja säga att det är en efterkonstruktion när man pekar på överenskommelsen från 1958, som skulle kunna ligga till grund för beslutet om att släppa in fartyg från de norska och danska öppna registren i svensk kustsjöfart. De fartygen kan ju inte gå i sina egna resp. länders sjöfart, om jag är riktigt underrättad. Jag tror att det stämmer. Det är alltså i så fall alldeles fel att hänvisa till ett avtal från 1958 och sedan säga att de fartyg som finns i DIS och NIS är att betrakta som danska resp. norska fartyg. Det är de inte. Då hade inga hinder funnits, om det hade varit så enkelt att också släppa in dem i den danska och norska kustsjöfarten. Jag stannar där så länge och sparar litet tid. Jag hoppas att jag får svar på mina frågor. För det första handlar det om redarnas hot och vad regeringen tänker göra, när man nu har tagit detta beslut. För det andra ifrågasätter jag om avtalet från 1958 verkligen äger giltighet i detta fall. Jag vill gärna ha en kommentar till det.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har lämnat en hel rad synpunkter på den svenska kustsjöfarten och även på frågan om ett internationellt register. Det är synpunkter som jag i alla väsentliga delar instämmer i, både när det gäller vikten av en svensk kustfartsflotta och när det gäller dess möjligheter att konkurrera. I detta sammanhang har också vi krävt ett internationellt svenskt register. Det var från början vår tanke att det skulle begränsas till att inte gälla för svensk kustsjöfart. Nu har emellertid spelreglerna förändrats i och med att man i Norge har tagit eller står i begrepp att ta ett beslut som innebär att NIS-registrerade skepp kommer att tillåtas i norsk kustfart. Då öppnas hela den europeiska Nordsjöfartsmarknaden för NIS-registrerade skepp, och de kommer naturligtvis att bli mycket vanliga i den svenska kustsjöfarten. I det läget hänvisar regeringen endast till sin skattebefrielse och sitt kontantstöd. Subsidieberoende kan ingen näring vara i längden. Det ger ingen livskraft eller investeringsvilja. Möjligen kan man under ett antal år bedriva verksamhet med en allt äldre och sämre flotta under subsidieberoende svensk flagg, men några nyinvesteringar kommer naturligtvis inte att ske. Det blir i så fall NIS-registrerade båtar som kommer att ta jobben. Speciellt det senaste norska beslutet understryker vikten av att vi får ett svenskt internationellt register, som gör det möjligt för svenska redare att konkurrera på villkor motsvarande deras utländska konkurrenters.

Herr talman! Detta är ett utmärkt exempel på hur det kan gå när vi inte har jämlika villkor, när vi inte på långt när kan matcha konkurrensen från den danska och den norska sjöfarten, som nu dessutom skall få operera i de svenska vattnen. Naturligtvis skall inte svensk sjöfart skyddas från all konkurrens. Tvärtom, konkurrens befordrar effektivitet och rationalisering. Konkurrens innebär därför fördelar. Därför bör vi naturligtvis inrikta oss på successiva avregleringar. Avregleringar får dock inte förväxlas med regleringar som till råga på allt skapar sådan orättvisa att vissa parter gynnas på bekostnad av andra. Detta visar tydligt på hur viktigt det är med konkurrens, konkurrens på lika villkor. Nu anger kommunikationsministern i svaret på interpellationerna att de s.k. NIS och DIS-fartygen skall vara att anse som norska resp. danska fartyg. Men det är just detta som leder till de ojämlika villkoren, att vi alltså inte har ett likartat system i länderna. Det innebär dessutom ett tryck på de svenska kustsjöfartsredarna att flagga över till t.ex. NIS, som ju är ett öppet register. Jag vill därför, herr talman, erinra om att folkpartiet ett flertal gånger har föreslagit att Sverige skall inrätta ett internationellt fartygsregister i syfte att möjliggöra för redarna att operera de svenskägda fartygen på internationella kostnadsvillkor. Det kommer vi också att fortsätta föreslå. Detta är mycket viktigt. Vi vill dessutom koppla det till att flagglagen från 1977, som ju begränsar de svenska rederiernas handlingsfrihet när det gäller att disponera över fartygen och tonnaget, skall avvecklas. Den innebär nämligen nackdelar på en marknad som har utvecklats i riktning mot öppna register och mot en flexibilitet och rörlighet som är viktiga förutsättningar för att konkurrensen skall kunna hållas vid liv och för att effektiviteten skall kunna utvecklas. Jag vill därför erinra om att regeringen har haft chansen att ta ställning till dessa förslag. Tyvärr har regeringen inte följt denna linje. Regeringen kommer att få nya chanser att göra det. Avslutningsvis, herr talman, vill jag till Viola Claesson säga att folkpartiet naturligtvis har en helt annan utgångspunkt i fråga om detta än vpk. Konkurrens på lika villkor är till fromma för transportarbetet och för en trygg sysselsättning, på villkor som innebär en sund ekonomisk verksamhet. Detta måste vara utgångspunkten också för kustsjöfarten i de svenska vattnen.

Herr talman! Det är ganska intressant att lägga märke till den enighet som debattörerna på vissa punkter tycks nå genom kritik från diametralt motsatta utgångspunkter och värderingar. Anna Wohlin-Andersson målar upp en bild av svensk sjöfart som om den vore utslagningshotad och i djup kris. Jag tror att denna bild av situationen är helt felaktig. Hennes bild innebär också att hon underskattar värdet av de insatser av betydande mått som riksdag och regering faktiskt har fattat beslut om för svensk sjöfart. Varför gjorde vi dessa insatser om de inte skulle ha en påtaglig effekt och ge svensk sjöfart styrka? Anna Wohlin-Andersson refererade till beräkningar som Redarföreningen har presenterat. Det framgår emellertid inte på vilket sätt dessa beräkningar har gjorts. Låt oss emellertid, så länge det inte finns några verkligt objektiva beräkningsgrunder, betrakta dessa beräkningar mer eller mindre som en partsinlaga. I alla händelser är bemanningskostnaderna en ganska liten del av ett fartygs totalkostnader. Det är en rad andra faktorer som betyder mer. Det är fartygets anskaffningsvärde, finansiering, kvalitet, effektivitet med avseende på transporterna, kundernas köptrohet och annat som betyder mer när det gäller att upprätthålla konkurrenskraften än de siffror som Anna Wohlin-Andersson föredrog i sitt inlägg. Enligt den statistik som jag har tillgänglig omfattade den svenska kustfarten 1987 totalt drygt 14 miljoner ton. Av detta tog svenska fartyg 13,4 miljoner ton, norska fartyg 0,5 miljoner ton och danska fartyg 0,1 miljoner ton. Men enligt statistik beträffande den danska kustfarten, som omfattar 9,7 miljoner ton, tog de danska fartygen 6,3 miljoner ton, medan svenska fartyg tog 1,4 miljoner ton. Av detta kan jag konstatera att svenska fartyg sammantaget har hävdat sig väl och haft fördelar av gällande kustfartsavtal. Sverige ger nu sina fartyg ett betydande ekonomiskt stöd. Sverige har, som jag nyss konstaterade, stora fördelar av den danska kustfarten. Genom att säga nej till DIS och NIS-fartyg i svensk kustfart kan Sverige knappast påräkna att svenska fartyg med i huvudsak motsvarande ekonomiskt stöd skall få fortsatt tillgång till dansk och norsk kustfart. Jag ber debattörerna att något beakta också detta förhållande när de målar upp sina skräckvisioner med anledning av de senaste besluten. När riksdagen begärde sjöfartspolitiska åtgärder och senare fattade beslut om ett stöd på 550 milj.kr. var det för att ge svenska fartyg möjligheter att klara den internationella konkurrensen. Riksdagen avvisade samtidigt de borgerliga motionsförslagen om ett svenskt internationellt register. Riksdagen var redan vid denna tidpunkt på det klara med att danskar och norrmän valt andra lösningar. Svenska fartyg kommer med andra ord att möta DIS och NIS-fartyg i den internationella trafiken. Det faktum att DIS och NIS tillåts i svensk kustfart innebär följaktligen inte något nytt som motiverar ett svenskt internationellt register. Det var även svar till Viola Claesson som ställde frågor om detta. Viola Claesson ställde två frågor om redarnas hot. Sjöfartspolitiska beslut har nu fattats, och det är i detta klimat som redarna får bedöma sina förutsättningar att arbeta. Jag utgår från att dessa förutsättningar är goda och att svensk sjöfart skall kunna bibehållas. Vi får naturligtvis på detta område, liksom på alla andra områden, följa utvecklingen och utvärdera effekterna av olika beslut. Om det visar sig nödvändigt får vi göra nya överväganden. Men för dagen finner jag inte någon anledning att annonsera några sådana. Slutligen vill jag när det gäller regeringens rätt att fatta detta beslut till Viola Claesson säga att det är möjligt att det är en tolkningsfråga. Men jag menar att regeringen står på en god och säker grund när den har gjort tolkningen att detta beslut ligger inom ramen för det kustfartsavtal som gäller.

Herr talman! Georg Andersson har helt rätt uppfattat det som jag underströk i mitt förra inlägg, nämligen att debattörerna i denna debatt har diametralt olika uppfattningar om ett öppet register. Vi har fått höra tre borgerliga företrädare som, på samma sätt som de mest högljudda redarna och redarkapitalet i Sverige, naturligtvis ser att möjligheten att även Sverige skall inrätta ett öppet register har ökat. Jag är precis lika medveten som Georg Andersson och de anställda på kommunikationsdepartementet om att det är detta som de mest högljudda ropen handlar om. Men min utgångspunkt var en annan. När vi mycket livligt och intensivt i Sverige diskuterade sjöfarten i framtiden och när alla mer eller mindre hade intensiva kontakter också med Svenska Sjöfolksförbundet, visste vi hur det norska sjöfolket uppfattade den norska arbetarregeringens beslut om ett införande av ett öppet register. Min utgångspunkt i denna debatt är att jag tycker att regeringens beslut att släppa in dessa NIS och DIS-fartyg i svensk kustsjöfart innebär en felaktig tolkning, en krystad förklaring och en efterkonstruktion när regeringen hänvisar till en överenskommelse från 1958. Georg Andersson frågade om vi kan tänka oss att svenska fartyg skall få gå i norsk och dansk kustsjöfart, om Sverige inte släpper in deras NIS och DIS-fartyg. Men, Georg Andersson, det är ju en helt annan sak. Norge och Danmark har valt att mot sina egna sjöfolk inrätta sådana register som upphäver de arbetsrättsliga reglerna. Det är alltså fråga om en helt annan form av subsidier än dem som de borgerliga företrädarna nu har talat om i debatten. I dessa länder valde man att göra detta trots mycket starka protester och trots mycket allvarliga konsekvenser för det egna sjöfolket. I det läget menar jag att det är felaktigt att fatta detta beslut från regeringens sida. Och som ett brev på posten kommer ännu mer högljudda rop från hökarna inom redarkapitalet i Sverige om att nästa steg då lika gärna kan tas. Det är alltså detta som oroar mig. Jag vill ha klara och tydliga uttalanden om att ett sådant steg inte skall kunna tas. Jag tycker faktiskt, herr talman, att jag kan tolka välvilligt vad Georg Andersson har sagt om att det inte heller är aktuellt att börja diskutera ett öppet svenskt register. Å det svenska sjöfolkets och vpk:s vägnar vill jag säga att det var ett bra uttalande.

Herr talman! Först frågan huruvida beslutet är lagligt eller inte. Det har jag frågat KU om, så KU får avgöra. Jag tänker inte gå in i den diskussionen i dag. Jag tycker precis som Viola Claesson att det är en efterhandskonstruktion att gå tillbaka till 1958, när det inte fanns några internationella register. Om inte Georg Andersson tror på propositionen när det gäller kustsjöfartsflottans framtid och inte på redarna, så borde väl Georg Andersson tro på sjöfartsverket. Där har man sagt att den svenska kustsjöfarten riskerar att drastiskt minska med detta beslut. De siffror jag nämnde borde enligt min åsikt statsrådet ha fått och läst innan beslutet fattades, någonstans i det fördolda. Centern har varit pådrivande när det gällt sjöfartsstödet för att rädda framför allt kustsjöfarten åt Sverige och svenskarna. Jag tycker att regeringens handlande i det här fallet är som att dra en drunknande halvvägs upp, men när man kommer nära ytan släpper man taget. Det kallas inte livräddning. Det kallas dumhet eller möjligen brist på ork och initiativ. Förut har man kunnat konkurrera bra, säger Georg Andersson, med andra fartyg. Ja, men det har ju inte varit fråga om fartyg som funnits i de internationella registren. Norrmännen, som jag har stor respekt för, tycker att det är alldeles förskräckligt om de skall ha sin kustsjöfart i ett öppet norskt register. Det är stor strid om detta i Norge nu. Att vi har kunnat konkurrera bra beror på att vi har konkurrerat med fartyg som inte har funnits med i internationella register. Vi från centern har inte velat ha kustsjöfarten i ett internationellt register. Vi har slagits för ett internationellt register för oceangående fartyg, därför att vi inte fann någon annan möjlighet att rädda den trafiken. Nu ser jag ingen annan möjlighet för kustsjöfarten att klara sig än att komma in i ett internationellt register också. Men det var aldrig vad vi ville. Får jag för en gångs skull vända mig till Viola Claesson och säga att jag inte står här och talar mig varm för ett internationellt register för kustsjöfarten. Jag hade helst velat slippa att se ett sådant. Men just nu, efter det här regeringsbeslutet, ser jag nästan ingen annan möjlighet. Så vill jag fråga Georg Andersson än en gång: Varför är det plötsligt möjligt att köra med lågkostnadsbesättningar mellan svenska hamnar, fastän socialdemokraterna hela tiden förut sagt nej till detta, även när det gällt oceangående fartyg? Det måste jag få svar på. Jag förstår inte logiken i det hela.

Herr talman! Varför genomfördes förändringarna om det inte var för att förändra villkoren till det bättre? frågar statsrådet. Ja, självfallet får vi utgå från att syftet från regeringens sida har varit gott, särskilt med tanke på de riksdagens tillkännagivanden som gjordes i ett tidigt skede av debatten. Det hade naturligtvis varit mycket bättre om vi hade tagit fasta på en modell redan från början, en modell som tillämpas av många andra länder och numera även av våra grannländer. Sjöfarten är internationell till sin natur.

Konkurrensen blir inte jämställd, utan den blir ojämställd. Varför ett sådant specialkrångel från svensk sida? Statsrådet antyder också att en utvärdering möjligen så småningom skulle kunna komma till stånd. Det är tacknämligt. Vi får verkligen hoppas att man snart får en utvärdering så att vi kan få svart på vitt på att situationen i dag är sådan — det menar vi från många håll — att den omedelbart bör förändras. Vi från folkpartiet har lagt fram vårt förslag till hur det skall gå till. Till Viola Claesson vill jag säga att vi i folkpartiet inte vill ha några subsidier. Vi vill ha lika konkurrensvillkor. Det är detta det handlar om. Men det är givet att Viola Claessons utgångspunkt är kommunistisk. Då är det självklart att vi i folkpartiet inte kan ha så mycket gemensamt med en sådan, och det har nog inte huvudparten av de ombordanställda heller.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson menar att jag före debatten borde ha haft tillgång till de siffror som hon refererade i sitt förra inlägg. Jag har haft tillgång till de siffrorna, men jag kan notera att det är Redarföreningens siffror. Jag har också läst dem med glasögonen på. Även om de skulle vara riktiga — jag ville reservera mig för det mått av partsinlaga som finns i dem —-är det inte enbart dessa som avgör konkurrensförhållandena och konkurrensförutsättningarna. Det måste väl Anna Wohlin-Andersson hålla med mig om. Genom kustfartsavtal med bl.a. England och Holland — länder som också har lågkostnadsregister — har fartyg av NIS och DIS-typ redan tillgång till den svenska kustfarten. Om nu den svenska kustfarten skall förbehållas endast svenska fartyg, då faller ju ett motiv för att fartyg som utnyttjas i kustfarten skall omfattas av det ekonomiska stöd som riksdagen har beslutat om. Om man efterfrågar logik tycker jag faktiskt att det finns skäl att returnera frågan till Anna Wohlin-Andersson. Avslutningsvis vill jag bara än en gång säga till Viola Claesson att det inte är aktuellt med något svenskt internationellt register.

Herr talman! Nej, det är regeringen som är ologisk, och på minst två olika sätt. Det ena är att regeringen släpper in sådana fartyg i svenska hamnar som den säger definitivt nej till när vi föreslår internationella register. Varför gäller inte alla de skäl som ni radar upp mot ett internationellt register när ni släpper in NIS och DIS-fartyg på den svenska kusten? Jag har inte fått något svar på frågan. Det andra är att Georg Andersson säger att man då helt skulle avskärma den svenska kustsjöfarten från konkurrens. Men det är ju inte fråga om det. Vi har konkurrens i dag. Vi har cabotageavtal med åtta tio länder, framför allt Holland, England, Danmark och Norge. Det har vi aldrig sagt nej till. Det är bara en tidsfråga innan Englands och Hollands öppna register också vill komma in med sina fartyg på den svenska kusten. Vad ser vi då kvar av den svenska kustsjöfarten? Jag skulle gärna vilja veta hur Georg Andersson ser på frågan. Jag kan inte fatta att något fartyg vill gå med miljonförluster i väntan på en utvärdering — det kan man inte göra. Det är inte bara fråga om bemanningskostnader, säger statsrådet. Nej, det är investeringskostnader, räntekostnader och annat. Men där har Sverige aldrig legat framför de andra länderna. De andra länderna har i mycket högre grad än vi subventionerat räntan på nybyggnad av fartyg och gett stöd till att skaffa andrahandstonnage osv. Än en gång, Sveriges kommunikationsminister: Varför gäller inte ert absoluta nej till lågkostnadsbesättningar, och allt vad det innebär, när ni släpper in NIS och DIS-fartyg?
Herr talman! Jag skall försöka känna mig lugnad. Även om Georg Andersson tidigare nämnde att en utredning skulle kunna komma till stånd, förstår jag att den inte alls skulle kunna handla om de omedelbara förändringar i den riktning som t.ex. Anders Castberger, Tom Heyman och Anna Wohlin-Andersson önskar. Jag vet, Anna Wohlin-Andersson, att centern möjligen har en mjukare inställning i dessa frågor än de andra två borgerliga partierna. De hetsar mer, det är ungefär som skillnaden mellan hökarna inom redarkapitalet och de som inte är hökar. Men lika fullt står centern bakom kravet på ett öppet svenskt register, och det gör definitivt inte vpk. De argument som framförts här, bl.a. från Anders Castberger, visar att man helt enkelt kallar vissa saker men inte andra för subsidier. Vi har arbetsrättsliga regler och lagar i Sverige som arbetarklassen och arbetarrörelsen har kämpat sig till och verkat för i många år. Om man är beredd att gå över lik och tillåta sådana förhållanden som råder på de båtar som går under fiffelflagg, de rent omänskliga förhållanden för sjöfolket som vi ofta kan läsa om, då är det inte subsidier. Vi behöver inte kivas om begreppen. Anders Castberger säger att han och jag resp. folkpartiet och vpk självfallet inte kan ha samma uppfattning därför att jag och de andra i vpk är kommunister. Det är naturligtvis riktigt. Inom vpk står vi för den uppfattningen att man inte kan införa regler som för arbetstagarna innebär en arbetsrättslig tillbakagång. Det skulle innebära att vi gick 100 år tillbaka i tiden i stället för att ta ett steg framåt, något som sjöfolket har rätt att kräva för det viktiga arbete man utför. Vi kommer aldrig att ställa upp på kravet på lika konkurrensvillkor, om det är fråga om villkor av det slag som Anders Castberger & co vill ha. Prot. 1988/89:89 Tack vare det svenska sjöfolkets kamp i dessa frågor och tack vare den 4 april 1989 information sjöfolket gett, intar regeringen den ståndpunkt till ett öppet register som vi här har hört Georg Andersson redogöra för. Det tackar vi för och tar emot.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att en tunnel för järnvägstrafik blir det alternativ för en direktförbindelse mellan Sverige och Danmark som kan komma i fråga. De svenska och danska Öresundsdelegationerna har tidigare beskrivit förutsättningarna för en kombinerad järnvägsoch vägförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö. I februari redovisade delegationerna sitt senare uppdrag att se över möjligheterna att anlägga en borrad tunnel för järnvägstrafik under Öresund. Samtidigt presenterades ett förslag om att uppföra en kombinerad järnvägsoch vägförbindelse etappvis, så att först järnvägsdelen och senare vägdelen byggs. Liksom den tidigare rapporten kommer 1989 års rapport att remissbehandlas. Det samlade utredningsmaterialet, vilket bl.a. inkluderar utredningsrapporterna och remissynpunkterna på dessa, kommer senare att ligga till grund för regeringens ställningstagande om hur Öresundsförbindelserna skall utformas. Något förord för ett visst förbindelsealternativ är jag därför inte i dag beredd att lämna.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Svaret lämnar tyvärr frågan öppen om vad för slags förbindelser vi så småningom kommer att få se. I det avseendet är svaret förvisso inte originellt. Det har varit regel att man hänvisat till utredningar. När dessa varit klara har man hänvisat till remissbehandlingar av utredningar och därefter till summeringar av utredningsrapporter och remissynpunkter. Efter detta borde regeringens egen uppfattning kunna presenteras, såvida det inte tillkommit något nytt som kräver utredningar, remissomgångar och uppdateringar. Någon gång har kedjan brutits och en sittande regering har samlat sig till ett beslut. Så skedde år 1973 med röstsiffrorna 215 för och 97 mot en bilbro Malmö-Köpenhamn. Dess bättre påverkades inte verkligheten av beslutet, för alltjämt är ju frågan föremål för utredningsarbete. Så till vida har onekligen frågan om bron fallit framåt som regeringens fasta beslutsamhet 1973 har övergått i en mer eftertänksam attityd. Att man från att en gång ha beslutat om bron till att man i dag villrådigt utreder och utreder utan att riktigt kunna bestämma sig beskriver trots allt en mognadsprocess. 27 Men redan beslutet 1973 måste ha innehållit ett frö av vankelmod och tveksamhet, eftersom beslutsamheten visserligen ledde till ett beslut men inte till ett förverkligande. Vad som kom emellan var miljöfrågorna, och dessa undergrävde till och med den okomplicerade självklarheten hos socialdemokraterna i denna fråga. Denna underminering har fortsatt, och om miljöaspekterna får fortsätta att verka kommer de att utgöra ett bättre fundament och en bättre grund för ett beslut än man hade för det tidigare beslutet, som alltså i dag är tämligen underminerat. Tunga remissinstanser har sagt sitt, och det är förödande för själva tanken på en bilbro, som vilar på en oöverskådlig mängd betongpelare, sänkta kassuner och förstärkta fundament, som från brofästet i Malmö kommer att te sig som en betongvägg. Det är alltså bra att socialdemokraterna gripits av tvivel gentemot sin tidigare övertygelse. Vad som däremot är oroande är att den övertygelsen inte har ersatts av en övertygelse om att broalternativet definitivt borde avföras. Vad vi efterlyser är en klar insikt om att bron inte är en framkomlig väg, om man tar miljöns krav på allvar. Det är nu drygt två decennier sedan planerna på en bro mellan Malmö och Köpenhamn återigen drogs upp på allvar. Då var planerna på en bro ett led i förverkligandet av Örestad, som skulle byggas ut längs Skånes hela västsida och på stora delar av Själland. Orsakerna till att utvecklingen inte fortsatt i den riktning och den takt som prognoserna förutspådde kan vara flera. Men en viktig faktor är den allt större oenigheten om vad som är en önskvärd framtid. Tanken att det finns annat än ökningen av bruttonationalprodukten och materiellt välstånd som är betydelsefullt för människors trivsel har grumlat den tidigare uppfattningen om hur utvecklingen borde drivas. De tungt vägande argumenten mot en bro mellan Malmö och Köpenhamn är de långsiktiga effekterna på miljö och samhällsutveckling. Helt klart är att byggandet av en Öresundsbro får som konsekvens en omfördelning av tungt gods från järnvägen. Då är en järnvägstunnel ett betydligt bättre alternativ. Framstående företrädare för socialdemokraterna har helt nyligen förklarat att man för en kamp för att få bort den gamla betongstämpeln. Den kampen är värd all respekt. Den kräver, för att man skall lyckas, vissa offer. Bron är en helig ko som måste slaktas; den är en tusenfoting som måste oskadliggöras. Det borde vara kommunikationsministerns bidrag till socialdemokratins nya policy. En borrad järnvägstunnel är ett miljövänligt alternativ, som skulle ha många fördelar. Den skulle gynna järnvägen och väl svara mot den satsning på järnväg som Europa står inför. Den skulle binda samman Malmö med Köpenhamn och Kastrup, och den skulle binda samman Köpenhamn med Sturup. Avslutningsvis vill jag, trots formuleringarna i svaret, fråga om kommunikationsministern tror att regeringens ställningstagande äntligen kan bli ett entydigt nej till en bro och ett ja till en järnvägstunnel.

Herr talman! Påståendet om att frågan om fasta förbindelser mellan 4 april 1989 Malmö och Köpenhamn har tagit alltför lång tid är förvisso riktigt. Statsrådet har väl mer än en gång stått här i talarstolen och talat om långbänkar när det gäller tidigare borgerliga regeringar. Men på tal om långbänk tror jag att behandlingen av den här frågan saknar motstycke. Det är alltså viktigt att vi ganska snart får ett beslut i frågan. Den här saken har ju diskuterats under mycket lång tid. Människor undrar vad vi i riksdagen egentligen sysslar med. Man undrar säkert om vi inte kan komma till skott någon gång. Ett antal företag föredrar faktiskt, just på grund av dåliga transportmöjligheter och dåliga kommunikationer, att etablera sig utomlands. De som förlorar på detta är de anställda i dessa företag. Ulla Tillanders interpellation var faktiskt ganska intressant. Vi har i dag hört henne slakta både heliga kor och tusenfotingar — vilket är något orginellt för Ulla Tillanders del. För något år sedan debatterade jag med Ulla Tillander i just den här frågan. Då förespråkade hon enbart färjeförbindelser. Men nu skriver hon i sin interpellation att den bästa direkta förbindelsen är en tunnel. Innebär detta en omsvängning från centerpartiets sida? I så fall blir nästa steg att man förordar en biloch järnvägsbro. Vi tar ett par små steg i taget. Till slut hamnar vi rätt. Om fru Tillander fick välja mellan å ena sidan färjeförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn och å andra sidan en järnvägstunnel, vilket alternativ skulle hon då välja? Fru Tillander säger att ett antal tunga instanser har underkänt Öresundsdelegationen. Jag skall inte alls säga emot på den punkten. Men faktum är att de som har sagt ja är ännu fler än de som har sagt nej. Det hade därför varit litet passande att i den här debatten referera till det också. Många är alltså positiva i det här sammanhanget. Öresundsdelegationen har faktiskt talat om mycket marginella miljöförsämringar när det gäller en biloch järnvägsbro. Man säger också att det är trafikutvecklingen i stort som blir avgörande för situationen framöver. Låt mig, herr talman, referera till en mycket välkänd ”profet” på miljöområdet, nämligen Björn Gillberg. Han har sagt att den framtida biltrafiken — med tanke på utvecklingen i dag när det gäller bilmotorer och situationen framöver — icke utgör något problem. Det enda som han beklagar, och det kan jag med utgångspunkt i min moderata uppfattning också göra, är att vi i Sverige fick katalysatorerna alldeles för sent. Vi skulle ha fattat beslutet långt tidigare. Anser fru Tillander att Björn Gillberg inte längre är någon kompetens på detta område? Till sist vill jag säga att jag tror att en biloch järnvägsbro mellan Malmö och Köpenhamn långsiktigt är det bästa alternativet. Det gäller bara att tro på människors förmåga att utveckla sig och att ha en positiv syn på tekniken. Det här kommer nämligen att få enbart gynnsamma effekter för alla människor. Vi kan ju inte dag efter dag, vecka efter vecka och månad efter månad bara måla all utveckling i svart. Så har jag nog kommit till den sista av många frågor till fru Tillander: Är fru Tillander verkligen förespråkare av nolltillväxt i vad gäller ekonomin? 29 Man kan faktiskt få det intrycket, av hennes anförande här att döma, och det är i så fall en ny ståndpunkt från centerns sida.

Herr talman! Jag avstår från att kommentera inlägget från Sten Andersson i Malmö. I den just färdigställda utredningen om miljöproblemen i Malmöhus län repeterades med förnyad kraft slutsatsen att bilismen utan tvivel är den främsta anledningen till de svåra miljöproblem som länet, dess mark och dess vattendrag — inkl. Öresund och Östersund — har drabbats av. Försurningen har gått så långt att man i utredningen helt klart rekommenderar minskad bilism. Att i det läget ens tänka på att planera för en bilbro eller för trafik med biltåg är ett flagrant brott mot den miljö som allt fler människor nu anser vara livsviktig för oss. När planerna ursprungligen smiddes och när utredningarna tillsattes på 1970-talet hade förstöringen inte gått så långt som nu. Dessutom hade man inte tillräcklig kunskap om problemen för att inse deras vidd. Inte ens i samband med de senaste två årens kompletteringsarbeten verkar tillbörlig hänsyn ha tagits till vikten av att vid varje trafikplanering minska bilismens andel av flödet. Det är viktigt att de senaste årens ökade kunskap om bilismens problem kommer till remissinstansernas kännedom. Från den synpunkten är jag tacksam för Ulla Tillanders initiativ till den här debatten. Jag vill alltså uppmana kommunikationsministern att till det material som går ut på remiss lägga relevant inormation om behovet av att i dagens läge minska biltrafiken för att rädda Skånemiljön. Givetvis bör remisstiden vara anpassad så, att ett genomtänkt beslut kan fattas som alltså bygger även på denna information. Frågan är viktig. Låt mig också kort beröra myten om ”den rena bilen”. Det betraktas ju som tekniskt möjligt att få fram en bil som inte har de avgasproblem som dagens bensinmotor orsakar. Åsikterna varierar om huruvida det kommer att röra sig om en vidareutveckling av den redan existerande elektriska bilen eller om huruvida det handlar om en framtida bil som bygger på de intressanta resultat som man har fått fram i fråga om vätgasdrivna bilar. Eller också handlar det kanske om något annat som inte ens finns som prototyp ännu. Jag tycker detta låter utmärkt. Det kan nog ge stort hopp för framtiden. Men — och detta är det absolut viktigaste — låt oss inte ta ut något i förskott! Världen är full av innovationer, vilkas biverkningar har varit oväntade och ofta ogynnsamma. Låt den ”rena” bilen utvecklas och undersök vad som händer med annat än det som har förutsagts! Om sedan allt är väl är det bara att utnyttja fördelarna med de tekniska landvinningarna. Jag anser alltså att mycket kan utvecklas som är bra för oss. Men många av de tekniska framstegen bör kontrolleras noga, innan man hetsar fram ett utnyttjande. Så verkar också vara fallet när det gäller bilindustrin. Med tanke på konsekvenserna i fråga om det projekt som vi nu diskuterar gäller det att planera för miljövänlig järnvägstrafik. Välj det alternativ som är sundast med tanke på den teknik som vi känner till och gör inget förhastat! Vi måste ta ansvar för framtiden.

Herr talman! Jag tycker inte att det finns någon anledning att kommentera — 4 april 1989 inlägget från Sten Andersson i Malmö. ScanLink har ju ändå så många stora och mäktiga förespråkare. De tränger allt djupare in i samhället och maktens boningar och har alldeles för mycket att säga till om redan nu. Häromåret gjorde jag och några andra i trafikuskottet en studieresa. Vi var bl.a. i Italien. Alla upplevde vi då det kaos som biltätheten och bilismen över huvud taget framkallat där nere. När jag ställde frågan till de ansvariga i Italien, om de inte hade börjat tala om att sätta gränser för bilismen och biltätheten, dröjde det bara en liten stund innan jag fick ett svar, som alla tycktes vara överens om: Nej, i ett land där Fiat har sitt säte diskuterar vi inte i sådana termer. Det finns ingen här som uttrycker sig på det sättet. Man hänvisar inte till Volvo, som har sitt säte i Sverige, men lika fullt, herr talman, är det samma inställning som ligger i botten. Georg Andersson har tidigare i sin egenskap av ordförande i det svenska socialdemokratiska broderskapsförbundet sagt ett klart och entydigt nej till en Öresundsbro, just med hänvisning till miljöskäl. Inom parentes sagt har de svenska broderskaparna, som är klart uttalade socialister, också ett av de bästa miljöpolitiska programmen här i landet. I dag säger inte Georg Andersson ett klart nej. Han säger ingenting, till skillnad från Sven Hulterström, som samma år som Georg Andersson och Broderskapsförbundet sade nej till en Öresundsbro sade ett klart ja till bron. Jag undrar då: Är det farligare för Georg Andersson som kommunikationsminister att säga nej än det var för Sven Hulterström att säga ja? Tyvärr är det bara Georg Andersson och de övriga inom regeringen som har ett entydigt svar på den frågan. Jag vill därför fråga varför Georg Andersson inte tar ställning här och i dag, när utvecklingen på miljöfronten har gått dithän att alla är överens om att det stundar en miljökatastrof i Skåne och Öresundsregionen om ingenting drastiskt görs, bl.a. för att hejda och minska bilismen. Inte minst Svenska naturskyddsföreningens rapport, som kom så sent som i februari 1989 och handlar om konsekvenser av fasta förbindelser, framför allt Öresundsbron, visar att det inte råder något tvivel om att luftmiljösituationen i Öresundsregionen för närvarande är utomordentligt allvarlig. Man skriver att regionen drabbas till följd av luftföroreningar både av storregionala skador, bl.a. markförsurning och skogsskador, liksom av effekter av mer lokal karaktär. Det gäller bl.a. hälsoeffekter i tätorter. Det handlar alltså både om miljö och om människor. I det läget borde det vara ganska lätt för Georg Andersson att ta ställning och göra det på ett rakryggat sätt med hänsyn till den ståndpunkt han som ordförande i Broderskapsförbundet tidigare hade. Jag vet att många socialdemokrater i dag längtar efter ett sådant klart och entydigt besked från landets kommunikationsminister. Låt mig återgå till förspelet när det gäller ScanLink och vägbyggande här i Sverige. 1985 berättade dåvarande försvarets materielverks chef, tillika ordförande i Svenska vägföreningen — som är en mycket mäktig lobbygrupp för vägbyggande och bilism i Sverige — Carl-Olof Ternryd att han hade satt en 31 blåslampa i rumpan på de svenska politikerna. Syftet med den blåslampan var, Georg Andersson, att tvinga fram ScanLinkkomplexet. Han skröt också över det resultat som hade nåtts. Den tid som har gått har också visat hur starkt motståndet har varit mot den del av ScanLink som gäller motorvägsbygget i Bohuslän vid Bratteforsåns dalgång, som är en av de första länkarna i det stora ScanLinkbygget och där Öresundsbron är en nyckel, som ScanLinkförespråkarna själva säger. Kända miljöföreträdare från Skåne säger att ett beslut om en bro över Öresund betyder en återgång till 50 och 60-talens värsta betongpolitik. Anna Lindh instämmer i detta. Anders Lindström, ordförande för Svenska sjöfolksförbundet, är en av dem som, precis som Anna Lindh, är mycket kritisk till hur det socialdemokratiska partiet i dag agerar med sitt rådslag. Anna Lindh säger att det enda som kan förbättra miljösituationen i Skåne är att det socialdemokratiska rådslaget klart och entydigt säger nej till en bro och ställer sig på miljöopinionens sida. Jag återkommer senare till annan socialdemokratisk internkritik.

Herr talman! Jag vill i likhet med de två föregående talarna avstå från att kommentera Sten Anderssons i Malmö inlägg. Det är ett övermåttan återhållsamt svar som kommunikationsministern har givit i denna viktiga fråga, som engagerar så många människor. Det är utomordentligt viktigt att den sätts in i ett stort miljöpolitiskt perspektiv. Det är därför alldeles utmärkt att Ulla Tillander än en gång har tagit upp frågan i kammaren. Södra Skåne är ett av de områden i Sverige där miljön har drabbats mest, och man står där inför kommande miljökatastrofer om ingenting görs. Detta hänger intimt ihop med den omfattande och ökande biltrafiken både för gods och för människor i detta område. Forskare har sagt att utsläppen av kväveoxider måste minskas med mellan 75 och 80 96 för att de skall komma innanför de gränser som naturen sätter för att miljön och vi människor inte skall skadas. Det är därför av allra största betydelse att biltrafiken, som är den största källan till kväveoxidutsläppen, kan hållas tillbaka. För att detta skall kunna gå fordras det att det finns goda alternativ, som bidrar till att de som nu väljer bil och lastbil i stället väljer järnvägen, som är den minst smutsande av alla trafikformer. Det är i detta perspektiv som diskussionerna kring Öresundsförbindelsernas framtid måste ses. Med de verbala miljöambitioner som ofta presenteras blir det viktigt att man ser till att de får kött på benen genom att verkligen prioritera järnvägstrafiken, så att den blir det attraktiva alternativet. Det är därför som bilbroalternativet är så felaktigt — och nu förhoppningsvis begravt. Broalternativet borde i alla händelser vara utmönstrat i debatten, med de farhågor som finns för störningar i vattenflödena i Öresund och Östersjön. Därför blir en tunnel det enda realistiska alternativet, eftersom den inte behöver ge några miljöstörningar. En tunnel måste då utföras så att den endast tar gods och passagarare, inte så att den kan ta långtradare och personbilar. Vi måste se till att så mycket gods och människor som möjligt ges chansen att komma upp på räls. För dem som vill ta bil över Sundet finns = Prot. 1988/89:89 alltid möjligheten att ta färjor, och de får då betala de miljökostnader som 4 april 1989 det innebär. För detta alternativ måste det utformas miljöregler som medför att färjorna inte deltar så aktivt i miljöförstöringen som de gör nu. Det hade varit klädsamt om kommunikationsministern i sitt svar på något sätt hade berört de viktiga miljöfrågorna och hur de skall kunna klaras på ett aktivt sätt i detta område. Det går inte att frita sig från intrycket av detta svar och andra yttranden som kommunikationsministern har fällt att han inte tar miljöfrågorna på allvar. Över huvud taget präglas den trafikpolitiska debatten av ett omfattande hyckleri. I riksdagen fattas kloka beslut om att kväveoxidmängderna skall reduceras med blygsamma 35 26 och att koldioxidutsläppen inte skall få öka. Dessa beslut skulle rimligen ha följts av en lång rad propositioner från regeringen, där man följer upp besluten med konkreta lagförslag för att nå målen. Något sådant har vi ännu inte sett, trots att det snart har gått ett år och trots att naturen dör stilla och sakta mitt framför våra ögon. Det betyder att det brådskar med ett klokt tunnelbeslut i fråga om Öresundsförbindelserna. Naturen, miljön och framtiden väntar på beslut som gynnar dem. Regeringens handlande i denna fråga kommer att visa var den verkligen står i miljöfrågorna. Varför inte ta ställning nu? Det gäller att släcka blåslamporna via vägverkets påtryckningsgrupper, som Viola Claesson nämnde. Jag är utomordentligt besviken på kommunikationsministerns svar, men jag är inte förvånad. Den nuvarande regeringen har alls ingen kraft utöver munkraft i miljöfrågorna, trots att det har varit ett miljöval och att väljarna satte miljöfrågorna framför alla andra. Denna kraftlöshet avspeglas i kommunikationsministerns till intet förpliktigande svar på en viktig interpellation. Miljöfrågorna och miljöstörningarna är faktiskt den allra största frihetsberövare som vi någonsin har varit utsatta för. De har en dimension långt utöver alla andra frågor. Förr i världen kunde vi med förtroende gå ut i naturen, dricka vatten, äta bär och göra en mängd saker utan att behöva fråga: Törs vi göra det?I dag kan vi nästan inte ta ett steg ut i naturen utan att ständigt fråga oss: Är det giftigt, är det förgiftat, törs jag äta det, finns det några skadliga ämnen i det? Det är en ofattbar frihetsinskränkning som har skett under en mycket kort tid av vår livshistoria. Det står de stora riksdagspartierna bakom, allihop. De vill ingenting göra. Det är en upprörande skandal.

Herr talman! Man skall bygga broar mellan folk. Sydvästsverige ligger långt från Europa —- inte på kartan, men kommunikationsmässigt. Det tar lika lång tid från Lund till Frankfurt som det tar från Nordfinland, och det gäller bara om det är isfritt. Kontakterna över Öresund har visserligen fungerat i år, men tidigare år har det varit ett elände att ta sig igenom isen mellan Malmö och Köpenhamn. Kvällstid har det av andra skäl varit direkt otrivsamt på färjorna. Centern påstår sig av miljöskäl säga nej till bron över Öresund. Ulla Tillander har motionerat varje år i 15 år. Tidigare motionerade hon om ett 33 nej till en fast förbindelse, men nu säger hon bara nej till bron. Men centern glömmer att när ett beslut berör flera olika etiska principer, kan man inte fatta beslut med utgångspunkt i bara en av dem. Här gäller det förvisso miljön och där finns en påverkan, men den är enligt alla utredningar relativt obetydlig. Miljön blir i alla händelser betydligt bättre än den är nu. Men här gäller också infrastrukturen och dess funktion för näringslivet. Turtäthet och regularitet är oerhört viktiga för näringslivets funktion. Det gäller det kulturella och vetenskapliga nordiska utbytet, och det gäller en fungerande kontakt för Sydsverige med ett fungerande flygnät. För att en region skall ha utvecklingsmöjligheter fordras det framför allt tre funktioner. För det första är det universitet och högskolor. Det finns i Sydvästsverige. För det andra fordras det bra förbindelser, inte minst med flyg. Det finns inte i Sydsverige i dag. För det tredje fordras det en bra miljö i vid mening; bra kultur, bra rekreationsmöjligheter, bra skolor, bra bostäder. Det finns också i Sydsverige. Den hake som finns för en god utveckling för Sydsverige är kommunikationsbristen, framför allt den bristande kontakten med Kastrup. Detta leder till att Sverige i dag tippar över mot axeln Stockholm Arlanda-Uppsala. Två universitet och en stor flygplats. Om inte all utveckling skall samlas i den här regionen fordras det en motvikt. Den enda möjliga motvikt vi har i Sverige är axeln Göteborg-Helsingborg-Lund Malmö och sedan över mot Köpenhamn-Roskilde, där man har fyra universitet och en stor flygplats. Sydvästsverige har rika resurser, men behöver sina kommunikationer. Det är en nyckelfråga för den sydsvenska utvecklingen. Det behövs en förbindelse, och den skall fungera under 100 år framöver. Därför bör den lösning man väljer vara bred. Det behövs åtskilliga transportbanor. Ingen vet om vi om 100 år kommer att åka med sedvanliga tåg eller bilar. Men har man en bred förbindelse finns det också möjligheter att använda ny kommunikationsteknik, miljövänligare kommunikationsteknik, därför att det finns plats på den fasta förbindelsen att använda nya alternativ. En bro eller en sänktunnel är egentligen likvärdiga alternativ. Men det skall vara en förbindelse som är självfinansierande och inte belastar skattebetalarna, och det skall vara en förbindelse med utvecklingsmöjligheter. Med en tågtunnel, som är avsedd för biltåg, får vi, precis som med färjorna, dålig turtäthet, långa väntetider på rangering, vi får stora rangerbangårdar och vi får dålig ekonomi. Skattebetalarna får gå in alldeles i onödan. Konkurrensmässigt innebär det i realiteten ingen som helst förbättring i förhållande till nuvarande färjor. Det blir precis samma problem som vi har i dag. Jag tycker alltså inte att vi kan tillåta att Sverige alltmer koncentreras och reduceras till en region mellan Stockholm och Uppsala. Jag tycker att Sydsverige skall ha en rimlig chans att få utvecklas. En bred förbindelse är självbärande, oavsett om man gör den som en bro eller som en tunnel. Det är bara ett tillstånd från regeringen och riksdagen som behövs. Varje annat hinder, öken eller berg, mellan två så stora städer som Malmö och Köpenhamn hade forcerats med en vägförbindelse. Varför just vatten skall vara oöverkomligt begriper inte jag. Men det allra mest förödande för Sydvästsverige är avsaknaden av beslut. Låt oss slippa de miljöförstörande bilfärjorna.

Herr talman! Inte anade jag att kammaren var så angelägen att driva en sådan omfattande debatt i den här frågan just nu. Ulla Tillander klagar bitterligen över att jag lämnar frågan öppen. Vad hade Ulla Tillander förväntat sig i ett läge där materialet just har sänts på remiss, där det socialdemokratiska partiet — som jag i det här sammanhanget också företräder — har gått ut med ett rådslag som har begärts av vår partikongress, för att den här frågan skall diskuteras i hela sin vidd? Tycker Ulla Tillander att det vore förenligt med god demokrati om jag skulle stå upp här som företrädare för regeringen, och därmed det socialdemokratiska partiet, och ge ett klart besked om vad det är som skall gälla? Vad tjänar då remissarbetet till? Vad tjänar då rådslagsarbetet till? Är det så Ulla Tillander menar att man skall bedriva politik och demokratisk, folklig förankring i en fråga? Jag tror faktiskt inte att centerpartiet arbetar på det sättet. Bron en helig ko. Nej, det finns inga heliga kor i det här sammanhanget. När nu frågan är ute för bred diskussion sägs det att det finns kritiska röster inom partiet. Visst finns det sådana. Det finns olika meningar inom partiet. Man är kritisk mot rådslaget, påstår Viola Claesson. Men partikongressen har begärt att få ett rådslag. Vi har arbetat fram det materialet så snabbt som det var möjligt efter det att Öresundsdelegationen hade presenterat basmaterialet. Man kan naturligtvis, som Sten Andersson, säga att frågan dragits i långbänk. Ja, det är en hundraårig fråga. Till det är vi alla skyldiga. De borgerliga regeringarna har haft chansen, i olika schatteringar. Ingen kom med något förslag som ledde till beslut. Dessutom är detta en fråga som vi måste avgöra tillsammans med danskarna, i den mån vi skall basera våra ställningstaganden på en fast förbindelse till Danmark. Här talas om järnvägstrafik. Ja, järnvägstrafik kan bedrivas med olika lösningar i den här förbindelsen. Det ingår i rådslagsmaterialet att bedöma vilken typ av trafik, vilket system som är att föredra. Jag tackar Viola Claesson för de erkännsamma orden till de kristna socialdemokraternas förbund, Broderskapsrörelsen, som enligt Viola Claesson har det bästa miljöprogrammet. Ja, det är ett bra miljöprogram. Tack för erkännandet. Broderskapsrörelsen deltar i det breda arbete som nu pågår inom det socialdemokratiska partiet för att komma fram till ett slutligt ställningstagande. Carl Frick öser sin galla över kommunikationsministern, som enligt honom inte tar miljöfrågorna på allvar. Om jag nu först har presenterats som ordförande för den organisation som har det bästa miljöprogrammet, är det väl litet egendomligt om jag ändå inte i någon mån skulle kunna tillmätas en roll i miljöpolitiken. Jag förväntar mig efter vad som har varit mellan miljöpartiet och mig inte några erkännanden från det hållet, men jag försäkrar att mitt arbete i hög grad präglas av en ambition att skapa en bättre miljö. Trafikpolitiken är en av de allra viktigaste frågorna när det gäller att förverkliga en bra miljöpolitik. Jag kan väl fråga miljöpartiet om de färjeförbindelser som ni tidigare slogs för är helt förkastliga, medan tunnelalternativet nu är det enda tänkbara. Det sker tydligen omkastningar också inom den mycket självmedvetna organisation såsom vilken miljöpartiet framträder. Avslutningsvis vill jag säga att utgångspunkten för en fast förbindelse över Öresund är att en sådan förbindelse skall vara självfinansierad, att den skall vara avgiftsfinansierad. Det är en viktig utgångspunkt, tycker jag, liksom att miljöaspekten skall tillmätas en starkt framträdande roll och att vi i hela den här diskussionen måste beakta att beslutet om en förbindelse måste fattas efter ett slutgiltigt samråd med annan stat, vilket kanske ibland inte framgår av debatten.

Herr talman! Det är intressant att lyssna till Sten Andersson i Malmö och Bertil Persson, som tillhör ett parti som länge har gjort en dygd av nödvändigheten att spara. Den sparsamheten tar sig ibland mycket drastiska uttryck, men då det är fråga om bron gäller plötsligt inte denna försiktighet med resurser längre. Då åker spenderbyxorna på, och betänkligheterna om vad som sker med skattebetalarnas pengar är då som bortblåsta, trots att det gäller ett projekt som enligt tunga remissinstansers uppfattning har mycket negativa konsekvenser för miljön. När jag lyssnade på Bertil Perssons inlägg kunde jag mycket väl märka att Bertil Persson inte har tagit del av vad remissinstanserna framfört. Jag uppmanar till läsning. Man märker också att frågan om bron har börjat kantra. Det finns inslag av desperation bland de broanhängare som trodde att saken var klar men som nu upptäcker att omsorgen om miljön får deras fundament att vittra. Dessutom var moderaterna ensamma om att reservera sig för en bilbro, då frågan senast behandlades av trafikutskottet. Det märks litet på diskussionen. Det är faktiskt, Sten Andersson, den ensidiga tron på en bro som har gjort att färjetrafiken försämrades under många år, under alltför många år. Vi i centern är ivriga anhängare av en väl fungerande färjetrafik för både personoch godstrafik. Den har också förbättrats under senare tid. Jag kan återigen hänvisa till trafikutskottets senaste betänkanden. Färjor kan faktiskt kombineras med ett annat miljövänligt alternativ: en borrad järnvägstunnel. Tanken på en sådan får ett alltmer ökat stöd. Sten Andersson säger att vi målar allting i svart. Men tänk nytt, Sten Andersson, tro på tekniken och hjälp till att arbeta för en bättre miljö! Visst kan det, Georg Andersson, vara aktningsvärt att vara opartisk och eftersträva att vara obunden, men att i en fråga som denna, som har debatterats så mycket och så intensivt, inte kunna eller vilja ge ens en antydan om var man står är knappast tecken på styrka. Efter vad Georg Andersson har sagt här får man intrycket att det entydiga ja som Sven Hulterström för något år sedan gav på frågan om en bro skulle bli av, samtidigt som han uttalade ett entydigt nej till en tunnel, nu har ersatts av ett nja.

Herr talman! Med en lätt överdrift skulle man kunna säga att ett pärlband av talare här har sagt att de inte vill kommentera mitt inlägg. Jag hyser inte stora bekymmer över kvaliteten hos dessa pärlor eller diamanter, men de kommer mig att tänka på uttrycket: Bättre fly än illa fäkta. Ulla Tillander sade bl.a. att det bara var vi moderater som reserverade oss för ett antal år sedan. Låt mig friska upp fru Tillanders minne genom att säga att man under årens lopp har gjort ett antal undersökningar i Skåne. Där har då funnits en majoritet för en biloch järnvägsbro mellan Malmö och Köpenhamn. Vi moderater är faktiskt inte så isolerade som fru Tillander här i kammaren genom att påstå detta försöker dupera folk att tro. Carl Frick! Tunnel är i dag det enda alternativet, påstår Carl Frick. Jag håller med statsrådet. En ledamot i kammaren höll på att ”åka dit”, därför att han ville utreda alternativet om en tunnel. Man ifrågasatte om han över huvud taget skulle vara med i riksdagen. Jag noterar att ni ändrat inställning. Carl Frick talar också om förr i världen. Menar Carl Frick 1930, 1830 eller 1730? Det skulle vara bra att få ett klargörande på den punkten. Till Gösta Lyngå vill jag säga att när det gäller miljöproblem så är jag väl medveten om att bilismen och den gamla tidens motorer har åstadkommit och fortfarande åstadkommer miljöproblem. Men de motorer som tillverkas i dag gör det definitivt inte annat än marginellt. Men det är klart att vi kan använda den metod som Gösta Lyngås parti vill införa, nämligen att öka bensinpriserna katastrofalt. Det leder till att Svensson, gemene man, icke har någon som helst chans att skaffa sig en bil. Det är ett bra sätt att minska bilismen, att bara de som har pengar, de besuttna, skall kunna äga och använda en bil med alla de fördelar som det innebär. Viola Claesson! Jag är fullt på det klara med att fru Claesson får utslag varje gång man talar om något på fyra hjul. Vi är emellertid många i Sverige som fortfarande anser att bilen är ett bra transportmedel. Att referera till Anders Lindström i Sjöfolksförbundet är ungefär som att använda samma argument som skräddarna gjorde i Paris på 1800-talet och textilarbetarna i England vid samma tidpunkt: Kasta ut vävstolarna! Skall vi envist hålla kvar vid det bestående och se att omvärlden rusar ifrån oss, så okej — några år klarar vi oss. Men på sikt är det förödande.

Herr talman! Kommunikationsministern anade alltså inte att kammaren ville debattera det här ämnet till denna grad. Det är ett för oss ytterst aktuellt ämne nu när remissrundan och samrådet förbereds, eftersom vi menar att de remisshandlingar som finns inte innehåller hela sanningen, som nu borde komma till folks kännedom och uppmärksamhet. Remisshandlingarna har visserligen ett kapitel om miljöförstöring, men miljöförstöringen behandlas med alltför liten emfas. Man tar inte hänsyn till den stora utredning i Malmöhus län som nu blivit klar om vikten av och problemen med föroreningarna. Det rör sig inte bara om kväveoxider och sådant. Jag kan här kommentera Sten Anderssons i Malmö inlägg. Det gäller alltså inte bara kväveoxider utan också koldioxider och mycket annat som dagens bilism inte klarar av och som det är tveksamt huruvida framtidens bilism kommer att klara av. Det finns många positiva saker förenade med en järnvägstunnel. En positiv sak är att man från Malmö kan komma till Kastrup med järnväg på en kvart eller kanske ännu kortare tid. Man kan då tänka sig att det flygfält som vi har placerat ut på den skånska landsbygden, Sturup, eventuellt skulle kunna stängas och att vi alltså skulle kunna dirigera flygtrafiken till ett mer koncentrerat område och därmed slippa många av de problem som Sturup åsamkar. Man kan finna mycket positivt i tanken att profilera mer och mer trafik till järnväg. Tack för ordet!
Herr talman! Jag måste säga att jag nog hade väntat mig en något mer ödmjuk inställning från Georg Anderssons sida. Jag sade inte att broderskaparna har det bästa miljöpolitiska programmet utan ett av de bästa, därför att det till sitt socialistiska, mycket klara och tydliga innehåll är så likt vpk:s miljöpolitiska program. Det handlar också om vad som i dag händer inom socialdemokratin. Det är en mycket viktig fråga. Som jag ser det har Georg Andersson och hans partikamrater faktiskt avgörandet i sin hand. Det handlar inte om att slåss av prestigeskäl, Georg Andersson — det handlar om att minska föroreningarna i Skåne och Öresundsregionen så drastiskt som med 90 96! Det är framför allt kväveoxidutsläppen men också andra utsläpp som det handlar om. Man kan inte raljera med sådana livsviktiga och livsavgörande frågor. Därför är jag lika oförstående som Lyngå till att kommunikationsministern är överraskad över att vi vill ha en debatt här. Det är ju bra att Georg Andersson över huvud taget kommer hit! Jag skulle önska att vi litet oftare och med jämnare mellanrum finge ha större debatter i de här mycket viktiga frågorna. Till det som gäller Georg Anderssons eget parti hör en så viktig fråga som Georg Anderssons egen moral. I egenskap av ordförande för Broderskapsrörelsen tog Georg Andersson alltså mycket klart ställning mot stora motorvägsbyggnationer, mot Scan Link och mot Öresundsbron. Varför kan Georg Andersson inte i dag som kommunikationsminister göra samma klara och tydliga ställningstagande som han gjorde när Sven Hulterström som kommunikationsminister för inte så länge sedan fortsatte att hävda att han kunde och vågade stå för både Scan Link och Öresundsbron? Just nu ”konferensas” det runt om i Sverige, nu senast i Skåne, där Anna Lindh framträdde — jag citerade henne tidigare — och var kritisk mot att rådslagsmaterialet försenats. Det var också Anders Lindström. Där fanns också Jonny Grönberg, ordförande för Svenska Transportarbetareförbundet. Han sade: Det här är första gången som den snåla åkerinäringen säger nej till en fyrfilig motorväg. Anledningen är att det här handlar om en bro som förlänger avstånden till kontinenten i stället för att förkorta dem. —- Det är svaret på frågan som också andra ställer som talar om tillväxt och utbyggnad: det handlar helt enkelt om en förlängning av restiderna.

Herr talman! Det är ju alldeles utomordentligt att Georg Andersson i Broderskapsrörelsen arbetat med att ta fram ett bra miljöprogram. Det hade varit ännu mycket bättre om det hade satt spår i det arbete som han gör i den svenska regeringen. Han säger att hans arbete präglas av miljöambitioner. Jag måste säga att den präglingen är mycket svag med tanke på de yttranden som han har fällt i en lång rad sammanhang som har med trafik och miljö att göra. Det är ju ändå ord och handlingar som räknas och inte vad man för länge sedan skrivit på ett papper. Sedan tycker jag att Georg Andersson kan lyssna litet bättre på vad man säger. När jag talade om tunneln, som vi tycker är viktig, sade jag också att de som vill åka färja skall kunna göra det. Men färjorna måste utrustas och skötas på ett sådant sätt att de inte stör miljön på det sätt som sker i dag. För en gångs skull vill jag också säga några ord till Sten Andersson, som sade att miljöpartiet förespråkar en högprislinje när det gäller bensinpriserna. Det är sant; det gör vi. Men det gör också moderaterna. De glömmer fullständigt bort att de står bakom förslagen om moms på bensin, och den uppgår till ungefärligen samma belopp som det som miljöpartiet har föreslagit att man skall höja bensinpriset med. Det är alltså ingen skillnad. Det är falskt att påstå någonting sådant. Jag tycker att moderaterna, som brukar säga att de står för sanning och rättfärdighet, faktiskt borde tänka litet på vad de säger i skattedebatten. Skillnaden mellan våra skatteförslag och moderaternas är att våra syftar till en långsiktig förändring av energipolitiken, medan deras syftar till att gynna storindustrins energislöseri!

Herr talman! Det är korrekt att luftföroreningarna är större i Skåne än i andra delar av landet. Varför är de det? Det är helt enkelt därför att Skåne ligger närmast kommunistländerna, närmast Polen och närmast Östtyskland. Men vi har inte låtit dessa problem förbli orörda. Sedan 1970 har vi sänkt svavelhalten i Malmöluften till en tredjedel. I själva verket är det bara 15 96 av svavlet i Malmöluften som produceras på platsen — resten är import, framför allt från kommunistländer. Kvävehalten har sänkts till hälften sedan 1970; stoftmängderna har vi haft större problem med. Det är lätt att säga nej. Om man, envist och konsekvent, säger nej till allting, riskerar man inte att utsätta sig för kritik. Det är de som vågar göra någonting som är lätta att kritisera. Det tror jag att man skall hålla i minnet i den här debatten. Ulla Tillander säger att jag vill slösa med skattebetalarnas pengar. Men då har väl Ulla Tillander ändå fullständigt missuppfattat det hela! Såväl jag som Georg Andersson har talat om att den här förbindelsen skall vara självfinansierande. Men Ulla Tillanders tågtunnel kommer att kosta 8,3 miljarder kr. , som läggs direkt på skattebetalarna, dvs. samma summa som det kostar att avgasrena en miljon bilar. Jag tycker att Ulla Tillander skall läsa remissyttrandena, även från sin egen region, från Malmö och från Skåne. Slutligen vill jag säga att vi i Skåne behöver slippa de miljöförstörande färjorna och att vi behöver lösa kommunikationsproblemen. Kommunika tionerna är usla i dag. Vintertid är de helt oacceptabla. Vi måste skapa en utveckling i balans här i landet. Sverige får inte bli bara Stockholm — Arlanda — Uppsala. Skåne ligger naturligtvis så långt bort att det är lätt att stå här i Stockholm och moralisera. Det är ingen som står här och kräver sådana kommunikationsrestriktioner för Stockholmsregionen!

Herr talman! Sten Andersson griper nu tag i ett halmstrå och påpekar att det i Malmö finns en majoritet för en bro. Ja, det kanske det gör. Men i Skåne tror jag inte att det gör det. Moderaterna i Helsingborg och moderaterna i Trelleborg ställer inte upp bakom en bro. Dessutom är moderata samlingspartiet i länet ganska splittrat i den här frågan. Bertil Persson påpekade att jag skulle ha missuppfattat någonting när det gäller kostnaderna för bron och hävdade att den skulle vara självfinansierande. Det är väl ändå en missuppfattning, Bertil Persson, i varje fall i viss grad. Samtidigt som man säger detta säger man nämligen att man måste ha statsgarantier — det kan hända att det går på tok, och då måste staten rycka in med skattemedel. Helt säker är man alltså inte på att det går bra. Jag vill också påminna om vad remissinstanserna har sagt. Det är en del tunga remissinstanser som har yttrat sig — inte minst med tanke på hur situationen är i Skåne. Till att börja med anser Tekniska högskolan att det är olämpligt att bygga en bro för järnvägstrafik. De är rädda för att miljön skadas ytterligare. Fiskerinämnden i Malmö har sagt nej till en bro, och TCO-distriktet i länet anser att en järnvägsförbindelse bör prioriteras. Boverkets föregångare, statens planverk, påpekade att bara en lösning kan accepteras, nämligen en lösning som inte innebär någon ytterligare miljöbelastning. Verket var mycket tveksamt till byggande av bropelare av betong i oskyddade havsområden med risk för kraftig påverkan av drivis och därtill i en saltmättad omgivning. Naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Malmöhus län sade att anläggandet av en broförbindelse för biltrafik i Köpenhamn-Malmö-läget leder till — vilket tidigare redovisats — sådana miljökonsekvenser att projektet strider emot grundläggande värderingar i naturoch miljövårdslagstiftningen och därmed också mot de grundläggande principerna för hela samhällsplaneringen. Det är sällan man hör en statlig myndighet ta till så starka ord. Det innebär också att extra tyngd ges åt detta mot bakgrund av den utredning som presenterades nere hos oss i Skåne, i vilken man kräver omedelbar handling för att rädda miljön. Det är tänkvärda ord, detta!

Herr talman! Den här debatten kan lätt uppfattas som en liten slagväxling mellan olika oppositionspartier, men vi kan ändå inte undå att lägga en stor del av skulden för den nu aktuella situationen på regeringspartiet som har lyckats förhala denna fråga under mycket lång tid. Om man nu skall sätta någon som helst tilltro till rapporter i tidningarna de senaste dagarna, så vill man från visst håll av bromotståndare i Skåne ytterligare förlänga remisstiden, därför att de tycker att remisstiden är för kort. Jag frågade i mitt inledningsanförande om Ulla Tillander försvarade nolltillväxt i ekonomin. Såvitt jag har förstått har hon inte velat besvara den frågan, men hon verkar ganska positiv till detta i sitt svar. Sedan tog Ulla Tillander till skamgreppet att referera till en del tunga remissinstanser. Det skulle vara klädsamt om hon refererade till samtliga remissinstanser. Det finns en del mycket tunga remissinstanser som fru Tillander nogsamt undvek att referera till. I ett tidigare inlägg frågade jag också: Varför springer i dag en miljöopinion ifrån de åsikter som Björn Gillberg presenterat? Han var ju tidigare kungen på miljöområdet. Nu har han sagt att bilar med dagens och morgondagens motorer är acceptabla, de är inte skadliga. Betraktas Björn Gillberg nu som pest och parias i centerpartiet och miljöpartiet? Gösta Lyngå svarade inte heller på min fråga om hur bilismen skall minskas. Jag befarade att bensinpriset kunde höjas enormt och genom den metoden åstadkomma att gemene man skulle förlora alla möjligheter att ha en bil med allt det positiva som det innebär. Jag frågade Carl Frick om vilket århundrade han avsåg då han talade om ”förr i världen”. Det lyckades han omsorgsfullt dölja. Herr talman! Låt oss få en järnvägsbroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. På sikt är detta mycket positivt inte bara för Malmö utan för Skåne och hela Sverige. Det finns ingen anledning att, precis som förr i tiden, streta emot allt som är nytt. Det nya kan vara litet spännande, men behöver inte bli farligt. Vi måste ha en positiv framtidssyn!

Herr talman! Jag är klart förvånad över Sten Anderssons i Malmö diskussioner om dessa kapitalister som kan ha bil, medan vi vanliga människor inte kan ha bil längre. Det är nog inte så det kommer att fungera med de höga priser som är nödvändiga att ta ut och som både moderater och vi menar skall bli verklighet. Det är alldeles nödvändigt att vi skall kunna profilera, så att inte onödig bilkörning uppmuntras. Jag vill vidare repetera vad jag sade tidigare, nämligen att bilismen verkligen är miljöfientlig. Det som Björn Gillberg har sagt har kanske att göra med just kväveoxidutsläppen som minskas mycket kraftigt med katalysatorerna, vilket är utmärkt. Vi vet också att dikväveoxidutsläppen samtidigt ökas, och det är faktiskt en fara för ozonlagret. Man får fram sådana resultat nu i dagarna. Det är därför det är så förfärligt viktigt att nu ta hänsyn till alla miljökonsekvenser, alltså inte bara till dem som förutsades för några år sedan utan även till dem som vi nu känner till. Det är också därför som det är otroligt viktigt att inte remissinstanserna får för kort tid på sig. Vi har hållit på länge med det här, men låt oss få ett vist beslut. Låt oss ge remissinstanserna tillräcklig tid!

Herr talman! Viola Claesson har med hänvisning till en utredning av transportrådet ställt följande frågor till mig: 1. Står regeringen fast vid riksdagsbeslutet från december 1988 om att ett öppet register är oförenligt med svensk rättsuppfattning? Har regeringen meddelat transportrådet att innehållet klart strider mot nämnda parlamentariska beslut? 2. På vems uppdrag har transportrådet gjort utredningen? 3. Har transportrådets styrelse sanktionerat utredningsuppdraget och i så fall varför? 4. Varför har utredningen inte signerats? Vem eller vilka personer har lett utredningen? Transportrådet är ansvarig myndighet för bl.a. samordningen av beredskapsplaneringen inom transportsektorn. Mot den bakgrunden initierade rådet år 1986 ett antal studier om transporter och försörjningsberedskap. Den utredning som Viola Claesson refererar till är en uppföljning och samtidigt en fördjupning av tidigare studier. Transportrådet har enligt vad jag fått veta skickat ut ett utkast till rapport till berörda myndigheter och intressenter inom totalförsvaret för synpunkter. Den slutliga rapporten, som nyligen färdigställts och behandlats i rådets styrelse, innehåller enligt uppgift inte något förslag till öppet svenskt fartygsregister. Jag kan för egen del tillägga att riksdagens sjöfartspolitiska beslut givetvis ligger fast.

Herr talman! Jag ber att få tacka också för detta svar. Jag anser inte att jag fått svar på alla mina frågor, men vi har ännu en stund att diskutera, även om tiden har runnit i väg. Vi har ju för en stund sedan haft en debatt om ett öppet sjöfartsregister och liknande frågor, och jag skall därför inte upprepa alla vpk:s argument mot ett öppet register. Däremot måste jag understryka allvaret i att transportrådet skickar ut en rapport eller en utredning som klart strider mot ett riksdagsbeslut som togs så sent som den 15 december 1988. Det beslutet handlade ju om att vi klart och tydligt sade nej till ett öppet svenskt register. Ändå kommer alltså nästan samtidigt den här utredningen från transportrådet. Och den såg verkligen inte ut som ett litet utkast eller en skiss. Jag förutsätter att landets kommunikationsminister har fått samma digra lunta som jag med andras hjälp och efter visst detektivarbete har lyckats få tag i ett exemplar av. Jag fick den nämligen inte såsom ledamot i trafikutskottet. Herr talman! Jag måste säga att det händer underliga saker i det här landet, som gör människor både rädda och faktiskt upprörda, därför att demokratin håller på att urholkas. Den första utredning under senare år som väckte bestörtning var en liknande men ännu tjusigare rapport, som var signerad å statens järnvägars persontrafikavdelning. Den visade Sveriges framtida persontrafik på järn — Prot. 1988/89:89 väg, och den innehöll en karta där landet Sverige slutade vid Sundsvall! År 4 april 1989 2000 skulle det alltså inte finnas någon järnväg norr om Sundsvall. Många upproriska människor hörde av sig och undrade vad i all sin dar detta var. Som riksdagsledamot kunde jag inte få reda på vem som hade gjort den svenskt öppet sjöfartsrapporten — ingen ville kännas vid den, Georg Andersson. Pegister Nyligen var Gunnel Färm, statssekreterare i kommunikationsminister Georg Anderssons eget departement, på resa i landet. Hon är en flitig dam, som varit på många ställen. Tyvärr är hon alldeles för flitig och säger alldeles för märkliga ting. Häromdagen stod hon i Blekinge och sade, tvärtemot vad riksdagen beslutat, i samband med vpk:s och s uppgörelse om 25 öres bensinskattehöjning, att Blekinges kustbana skulle räddas genom att tillföras stamjärnvägsnätet. Ja, det beslutet är taget, men någon trafik har vi aldrig beslutat skall gå på den. Vilket enormt förakt mot folkviljan och mot riksdagens fattade beslut, när människor av den politiska kalibern kan få åka runt och säga sådana saker! Men nu till den fråga som vi skall diskutera. På samma sätt är det när transportrådet kan gå ut och visa upp en rapport eller en utredning som landar på ett förslag som totalt går på tvärs mot ett nyligen fattat riksdagsbeslut. Man föreslår ett öppet register och anför beredskapsskäl. Det märkliga är alltså att man anför beredskapsskäl, samtidigt som man vill att Sveriges farvatten skall få trafikeras av i stort sett vilka som helst — vi kan alltså bli beroende av sådana krafter som vi verkligen inte borde vara beroende av, om vi vill värna om ett totalförsvar värt namnet. Nu får jag inget svar på vem som har gett direktiv till transportrådet. Jag får inte heller något svar på vem, när det inte är transportrådets styrelse, som har tagit detta beslut. Några dagar efter att det blivit känt att transportrådet hade gjort sin utredning träffade jag själv förtroendevalda riksdagsledamöter, som sitter i transportrådet styrelse. De var alldeles bestörta och visste inte vem som hade gjort den utredningen eller ens varför den över huvud taget hade gjorts. För att travestera vad C.-H. Hermansson har sagt tidigare: Någon jäkla ordning måste det faktiskt vara på politiken i det här landet, också på sjöfartspolitiken! Jag vill än en gång fråga Georg Andersson: Vem är det som har gjort utredningen? Vad var syftet bakom den? Och hur kan det komma sig att den eller de i transportrådet som faktiskt står bakom initiativet och själva rapporten har tagit hjälp av det svenska redarkapitalet men inte haft en enda kontakt med sjöfolket, den andra parten i sammanhanget, som är den som drabbas av det förslag som läggs fram?

Herr talman! När transportrådet för några år sedan behandlade transportpolitiken fram till år 2000, fattades sjöfarten. Transportrådet fick därför i uppdrag att utreda även sjöfartens roll och framtid i det svenska transportväsendet. Om nu inte transportrådets styrelse anser att utredningsresultatet överensstämmer med dess egna värderingar, är man förstås inte tvungen att skicka ut förslaget på remiss, men jag anser att det är väldigt dumt att på det 43 sättet lägga locket på en mycket aktuell fråga. Frågor med sprängkraft skall man diskutera, inte stoppa undan. Här hade vi ett utarbetat remissmaterial. Det borde ha gått ut på remiss. Jag tycker det är fegt av styrelsen att inte låta detta ske. Jag hoppas att det utredningsarbete som gjorts tas upp av andra instanser, så att frågan om ett internationellt register eller inte i Sverige kommer upp till en öppen diskussion. Frågan har blivit än mer aktuell och tyvärr fått ett betydligt vidare perspektiv efter det regeringsbeslut som vi nyss diskuterade. Den diskussionen visade, tycker jag, att regeringen antingen inte kan någonting om internationella sjöfartsregister eller också är totalt ologisk. Därför hade transportrådets utredning verkligen behövt komma till kommunikationsdepartementet — och för övrigt också komma ut till en allmän diskussion. Viola Claesson säger att enligt förslaget till internationellt register skulle vilka som helst få gå runt Sveriges kuster och frågar: Hur går det då med beredskapen? När jag nu har ordet, måste jag poängtera att både vi från centern och Redareföreningen hela tiden har talat om ett internationellt register för oceangående fartyg. Att detta nu eventuellt utvidgas till att gälla även kustsjöfart av vilka som helst är regeringens fel, som fattat det beslut som vi diskuterade för en stund sedan. Att det sannerligen inte gagnar svensk beredskap håller jag med Viola Claesson om. Nu är det så att sjöfarten kommer att diskuteras ordentligt här i kammaren igen på torsdag. Till slut vill jag bara uttrycka den förhoppningen, att Georg Andersson kommer hit på torsdag. Det skulle nämligen vara mycket intressant att diskutera hela sjöfartspolitiken med honom.

Herr talman! Dagens debatter tycks ha en benägenhet att breda ut sig. Viola Claesson vill nu fånga in frågor kring Blekingekustbanan, en järnvägskarta som presenterades för ett antal år sedan osv., och Anna Wohlin Andersson upprepar en tidigare debatt som vi har fört under lång tid i dag. Jag skall mycket kort konstatera för det första att regeringen inte gett något uppdrag eller någon form av direktiv till en utredning av det slag som det här är fråga om, för det andra att myndigheter självfallet har en rätt att inom sitt ansvarsområde initiera olika studier, och även komma med förslag till åtgärder. Det är en märklig demokratisyn Viola Claesson representerar här i dag. Först ondgör hon sig över att jag inte går ut och tar ställning medan remissarbete pågår, sedan kritiserar hon att myndigheter diskuterar olika frågor. Hon kräver, underförstått, att jag och regeringen skulle förhindra att man ute i myndigheterna alls diskuterar olika frågor och skriver utkast med olika förslag. Den rapport som slutligen behandlades i transportrådets styrelse innehåller nämligen inte något förslag till svenskt internationellt register; det är ju detta som är det intressanta! Slutligen! Det står klart för var och en att regeringens och riksdagens beslut om sjöfartspolitiken ligger fast, och det innebär — som jag tidigare i dag har upprepat — ett nej till ett svenskt internationellt register.

Prot. 1988/89:89 Herr talman! Javisst, Georg Andersson, är huvudfrågan om vi skall 4 april 1989 behöva drabbas av ett öppet svenskt register eller inte. Men jag försökte g fr R RAR ; Ompli å ett också diskutera demokratifrågan. Det är nämligen många som precis som jag EP vn 5 ; tg svenskt öppet sjöfartsupplever att demokratin håller på att urholkas på ett mycket märkligt sätt, register när vissa inom myndigheten, vilka inte ens behöver ge sig till känna med namn, kan förfara så egenmäktigt att de går direkt emot riksdagens nyligen fattade beslut och utarbetar en omfattande utredningsrapport och skickar ut den på remiss. Att resultatet nu blivit att transportrådets styrelse i dess helhet när den fått ta ställning till detta material kommit fram till en annan slutsats beror helt enkelt på den mycket kraftiga opinion som har funnits mot ett öppet register och även på den upprördhet, Georg Andersson, som föranleddes av det egenmäktiga förfarandet från transportrådets sida. Skulle jag kunna få ett svar på frågan vem som har gjort denna utredning? Även om nu sakinnehållet har ändrats därför att opinionen växt — där visar demokratin sin styrka — vore det intressant att få veta om det egentligen är herr Norrbom själv som tillsammans med redarkapitalet står för rapporten och därför borde ha signerat den. Andra exempel som jag tar upp har ovedersägligt relevans för en demokratifråga som jag tycker är mycket viktig och som jag menar att det är riktigt att ställa: Skall vi över huvud taget känna någon tillfredsställelse över att få arbeta i det svenska parlamentet? Om vi skall ha en möjlighet att känna att vi här i riksdagen följer upp önskemålen från dem som har valt oss, får det inte bakom kulisserna ske en mängd saker som inte alls stämmer med de beslut som vi har fattat och den vilja som vi har försökt att företräda här. Georg Andersson ser det som märkligt att jag tidigare har vänt mig emot att han som kommunikationsminister inte uttalar sig mot en Öresundsbro, som ju skulle få så katastrofala följder för miljön, och för en borrad järnvägstunnel. Jag vill nu för tredje eller fjärde gången hänvisa till att hans föregångare som kommunikationsminister minsann vågade ta ställning för en bro. Som broderskapare har Georg Andersson tidigare av miljöskäl tagit ställning mot en bro, och jag har därför efterlyst hans uppfattning här i dag. Jag vet att han har många partikamrater som hade väntat sig ett rakryggat framträdande här. På frågan om vem som har signerat provokationen mot riksdagen och sjöfolket och utredningen från transportrådet får jag tydligen inget svar.

Herr talman! Jag tycker att huvudfrågan just nu är om vi skall ha en öppen debatt i ett högaktuellt spörsmål eller inte. Även om det är vettigt att inte skicka ut ett förslag på remiss om styrelsen inte delar utredningens uppfattning, finns ju den möjligheten att styrelsen skriver att denna uppfattning inte överensstämmer med dess mening men att man ändå vill ha frågan under diskussion och därför skickar ut den på remiss. Men det är naturligtvis, som jag förut sade, styrelsens sak att fatta sitt beslut på den punkten. Det hjälper vidare inte, Georg Andersson, hur många gånger statsrådet än säger att riksdagens sjöfartspolitiska beslut givetvis ligger fast. Jag anser inte 45 att så är fallet när regeringen så flagrant har ändrat premisserna som har skett i det förslag beträffande kustsjöfarten som vi har diskuterat tidigare i dag.

Herr talman! Jerry Martinger har stället ett antal frågor om Gotlandstrafiken. Bakgrunden är bl.a. att drygt två år gått sedan regeringen beslutade anlita rederiet Nordström & Thulin AB att utföra trafiken mellan Gotland och fastlandet. Herr talman! Jag ber att få redovisa frågorna i samband med mina svar. I den första frågan hänvisar Jerry Martinger till en interpellationsdebatt om Gotlandstrafiken den 2 februari 1987. Vid den debatten angav dåvarande kommunikationsministern vissa utgångspunkter för det nya avtalet. Sådana var bl.a.: En bra och effektiv trafikförsörjning till en rimlig samhällsekonomisk kostnad. Ett avtal som ger den som driver trafiken incitament att utveckla och förbättra trafiken samtidigt som samhällets kostnader skall vara kontrollerbara. Jerry Martinger har frågat om jag anser att detta uppfyllts. Det nya avtalet ger den som driver trafiken incitament att utveckla trafiken samtidigt som kostnaderna är kontrollerbara. För år 1988 uppgick statsbidraget till knappt 40 milj.kr. Det är mer än vad som ursprungligen budgeterats. Ökningen beror främst på att intäktssidan inte har utvecklats på det sätt som förutsatts. Det nya avtalet ger möjlighet till kompletterande trafik. Denna möjlighet har också utnyttjats. Sommaren 1988 bedrev rederiet på försök trafik med en snabbgående katamaran. Jag vill i detta sammanhang emellertid poängtera att det rör sig om en möjlighet och inte om en skyldighet. Även de utgångspunkter i övrigt som min företrädare angav för det nya avtalet har enligt min mening uppfyllts. I samband med att regeringen godkände det nya avtalet uttalades, att regeringen genom en grupp statssekreterare skulle följa utvecklingen på Gotland i fråga om sysselsättningen. Jerry Martingers andra fråga är om jag kan redogöra för denna arbetsgrupps iakttagelser och slutsatser och vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med anledning av arbetsgruppens utredning. Den grupp av statssekreterare som Jerry Martinger refererar till hade till uppgift att följa utvecklingen inför bytet av rederi i Gotlandstrafiken. Man kan i det sammanhanget konstatera att i princip samtliga av de anställda i Gotlandsbolagets koncessionstrafik som så önskat har erbjudits anställningi Prot. 1988/89:89 det nya rederiet. Något skäl att fortlöpande genom en statssekreterargrupp 4 april 1989 speciellt följa sysselsättningen på Gotland finns inte. Regeringen har en allmän ambition att följa sysselsättningen i landet och även vidta de särskilda åtgärder som kan bedömas nödvändiga. När det gäller Gotland vill jag särskilt upplysa om att regeringen satsat medel i en ny kryssningskaj i Visby. I Jerry Martingers tredje fråga sägs att det vid olika tillfällen uttalats att den nya ordningen i Gotlandstrafiken skall medföra en servicenivåhöjning. Jerry Martinger frågar på vilket sätt den utlovade servicenivåhöjningen nu kommit till uttryck. Allmänt gäller att den standard som kan erbjudas i trafiken inte är oberoende av de ekonomiska ramar som riksdagen anvisar för trafiken. Vid mina kontakter med transportrådet har rådet visat på standardhöjningar inom bl.a. följande områden: servicen ombord, tidtabellen, bokningssystemet och terminalerna. Jerry Martinger nämner i den fjärde frågan att de ökade möjligheterna för staten att påverka tonnagesammansättningen i koncessionstrafiken till och från Gotland var ett av argumenten för byte av rederi. Hans direkta fråga är om jag anser att staten fått denna möjlighet att påverka och om jag är nöjd med den nuvarande tonnagesammansättningen. På denna fråga vill jag helt kort svara ja. Staten har med nuvarande avtal möjlighet att påverka tonnagesammansättningen. Jag kan peka på att nuvarande sammansättning bygger på samförstånd mellan staten/transportrådet och rederiet. Nuvarande lösning med inhyrning av färjan Visby bedömdes som en lämplig lösning beroende på den korta övergångstid som stod till förfogande vid byte av rederi. I Jerry Martingers sista fråga konstateras att de ekonomiska frågorna har haft stor betydelse vid beslutet om rederibyte. Anslaget till färjetrafiken har för budgetåret 1988 90 till 31 milj.kr. Mot denna bakgrund har han stället ett antal delfrågor, som jag nu besvarar fråga för fråga. Jerry Martinger frågar hur mycket transportstöd som totalt har utbetalats till Nordström & Thulin AB fram till i dag och hur stor del av detta stöd som avser kalenderåret 1988. Enligt uppgift från transportrådet har 57 milj.kr. utbetalats i transportstöd. Av detta belopp avser knappt 40 milj.kr. år 1988. Nästa delfråga lyder: Finns det, förutom kostnader för fartygsinvesteringar, kostnader i trafiken hänförliga till det kostnadsansvar som åvilar staten under år 1988 som har aktiverats? Om så är fallet, vilken omfattning har dessa kostnader och hur är de fördelade på kostnadsslag? Om sådana aktiveringar gjorts — är de i så fall i överensstämmelse med avtalet? Jag förutsätter att de kostnader som staten betalar helt följer det avtal som ingåtts mellan staten och rederiet. I detta sammanhang vill jag nämna att transportrådets arbete med koncessionstrafikens bokslut för närvarande pågår. Jag avser därefter för egen del att ta del av analysen. I avvaktan härpå kan jag i dag inte ge någon närmare kommentar. Nästa delfråga lyder: Ingår kostnaderna för den tillfälliga godsfärjan Forest Link, som hyrdes in för att klara bl.a. det farliga godset under sommaren 1988, i transportstödet för detta år? Hur kommer det farliga godset att fraktas under sommaren 1989? Beträffande transporter av farligt gods vill jag nämna att dessa ryms inom koncessionstrafikens ansvar. Valet av transportsätt är däremot en fråga för rederiet. Sommaren 1989 kommer denna typ av transporter enligt transportrådet att ordnas på motsvarande sätt som hittills. Avslutningsvis ställer Jerry Martinger följande fråga: Bedömer kommunikationsministern det som sannolikt att transportstödet till färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet kommer att ligga kring de av riksdagen angivna 30 milj.kr. per år under den tioårsperiod som koncessionsavtalet gäller? Vad gäller stödets nivå långsiktigt får jag hänvisa till transportrådets anslagsframställning, som regeringen redovisat för riksdagen i den senaste budgetpropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminstern för svaret på min interpellation. Kommunikationsministerns svar på mina frågor lämnar emellertid en hel del övrigt att önska. Rederibytet i Gotlandstrafiken och dess konsekvenser innehåller många märkliga inslag. Så länge inte papperen har lagts på bordet får regeringen finna sig i att dessa märkligheter i många fall övergår till misstro mot handläggningen och kanske framför allt mot de ekonomiska konsekvenserna av rederibytet. Jag kan inte förstå varför det nya avtalet fortfarande är hemligt. Man hänvisar till att ett offentliggörande skulle kunna skada såväl rederiet Nordström & Thulin som staten. Men nu när detta rederi har anskaffat fartyg kan väl inte ett offentliggörande leda till skada. Och hur staten skulle kunna lida skada kan jag bara inte förstå. Var snäll och förklara detta, herr kommunikationsminister! När det gäller min första fråga svarar kommunikationsministern att transportstödet för år 1988 uppgick till ett ca 10 milj.kr. högre belopp än beräknat och att detta främst beror på att intäktssidan inte utvecklats på det sätt som förutsatts. Att intäkterna i Gotlandstrafiken under 1988 inte blev de förväntade kan emellertid inte tillskrivas för låga taxor. Taxorna har höjts kraftigt så att de t.o.m. är högre än vad riksdagen en gång föreskrev. Samtidigt ligger antalet passagerare i koncessionstrafiken i nivå med tidigare års volymer. Det förhållandet att Nordström & Thulin tagit över trafiken har inte inneburit någon som helst ökning av passagerarantalet. Förklaringen till att intäkterna inte har blivit de förväntade måste därför bero på att staten skrivit ett avtal med det nya rederiet som baserar sig på ett antagande om en kraftig passagerarökning. De 10 miljonerna i transportstödsöverdrag för år 1988 motsvarar en ökning av antalet passagerare med ca 10 26. När regeringen värderat de olika anbuden inför den nya avtalsperioden har man alltså förutsatt en 10 procentig passagerarökning i anbudet från Nordström & Thulin, medan någon sådan ökning inte förutsatts i anbudet från Gotlandsbolaget. Regeringen har, såvitt jag kan förstå, utgått ifrån att Nordström & Thulin skulle vara duktigare på att få passagerare ombord på båtarna än Gotlandsbolaget. Genom kommunikationsministerns svar här i dag vet vi nu alltså att det är så här det har gått till. Och det är ett högst anmärkningsvärt förfarande. Det innebär nämligen att de två rederierna inte har behandlats lika vid anbudsbedömningen. Det förhållandet att passagerarantalet inte ökade under Nordström & Thulins första år är ett misslyckande som skattebetalarna nu får betala. Det märkliga är bara att kommuikationsministern inte tycks ta detta särskilt allvarligt. Min andra fråga, om den arbetsgrupp bestående av statssekreterarna i berörda departement som skulle tillsättas för att se vilka konsekvenser rederibytet kunde få för sysselsätttningen på Gotland, avfärdar ministern med att gruppen bara skulle följa utvecklingen ”inför” bytet av rederi. Men det är väl ändå en alltför uppenbar efterhandskonstruktion att ge det beskedet, herr kommunikationsminister. Pressmeddelandet från den 19 februari 1987 som berättar om den här arbetsgruppen innehåller inte ett enda ord som begränsar gruppens uppgift till tiden före bytet av rederi. Det ligger ju för övrigt i sakens natur att om regeringen lovar att en grupp statssekreterare skall ”noga följa utvecklingen”, som det stod i pressmeddelandet, så måste detta avse även tiden efter rederibytet. Det är ju först efter bytet man verkligen kan se konsekvenserna — inte före bytet. Så om inte statssekreterarna har granskat utvecklingen på Gotland efter rederibytet måste jag påstå att det ifrågavarande pressmeddelandet givit klart falska förespeglingar om regeringens vilja att hålla Gotland skadeslöst efter rederibytet. Faktum kvarstår, herr talman, att beräkningar som gjorts vid länsarbetsnämnden på Gotland visar att minst 60 arbetstillfällen flyttats från Gotland till fastlandet på grund av rederibytet. Inte ens en så självklar sak som Gotlandslinjens kontor har man — trots utfästelse därom — kunnat lokalisera till ön. Den omständigheten att Gotlandslinjen sedan årsskiftet står som huvudman för bokning och biljetthantering i Visby är en helt annan sak som inte har ett dugg med sysselsättningen på Gotland att göra. I denna fråga måste nog kommunikationsministern i alla fall medge att den gotländska arbetsmarknaden drabbats av en betydande åderlåtning som följd av rederibytet. Svaret på min tredje fråga måste jag be att få förtydligat innan jag diskuterar det vidare. Betyder kommunikaionsministerns svar att han delar transportrådets bedömning att standarden i trafiken har blivit bättre efter bytet av rederi? Beträffande min fjärde fråga som handlar om tonnaget säger kommunika tionsministern att inhyrningen av passagerarfärjan ”Visby” bedömdes som ”en lämplig lösning beroende på den korta övergångstid som stod till förfogande vid byte av rederi”. Detta kan jag förstå, eftersom så många alternativ till ”Visby” väl inte fanns — man var mer eller mindre tvingad att hyra in detta fartyg. Vad frågan gäller, herr kommunikationsminister, är om det enligt avtalet är möjligt att hyra in ett fartyg på detta sätt. Om så är fallet skulle jag vilja veta huruvida Gotlandsbolaget i samband med upphandlingen meddelades att en sådan möjlighet stod till buds. Här har såvitt jag kan förstå ytterligare en diskriminering gjorts mellan de två rederierna Nordström & Thulin och Gotlandsbolaget, en diskriminering som fått utomordentligt stora ekonomiska konsekvenser för såväl staten som de berörda rederierna. När det slutligen gäller min femte fråga om detaljerna kring transportstödet vill jag avvakta kommunikationsministerns replik på det jag sade inledningsvis i detta ämne innan jag gör någon ytterligare kommentar.

Herr talman! Jag vill särskilt ta upp en punkt i statsrådets svar till Jerry Martinger. Längst ned på första sidan i det stencilerade svaret står att det skulle finnas möjligheter till, ”förutom ett statsunderstött basutbud året om, ett kompletterande trafikutbud under högsäsong”. Detta var en av punkterna i det nya avtalet med Nordström & Thulin, och jag kan därför inte låta bli att ta tillfället i akt att som representant för Kalmar län uttala den stora besvikelse som jag och många med mig känner över att turisttrafiken mellan Gotland och vårt län inte kommer i gång i år. Ca 120 000 färre passagerare kan vi räkna med att det blir mellan de två stora turistlänen sommaren 1989, om vi utgår från de siffror som gällde för två år sedan. Då reste 83 000 personer mellan Västervik och Visby och 36 000 personer mellan Öland och Visby. Den här delen av avtalet med Nordström & Thulin borde i år kunna leda fram till en god turisttrafik under högsäsongen. Men om nu Nordström & Thulin inte mäktar med detta borde regeringen genom transportrådet först och främst ha kunnat påverka Nordström & Thulin. Man kunde också ha släppt trafiken fri för andra entreprenörer och lämnat ut det hela på anbud. Detta kunde man ha gjort i så god tid att uppgifterna hade kunnat komma med i turistbroschyrer och prislistor. Förra året fanns det trafik mellan Västervik och Gotland, men den skedde med en katamaran, och Nordström & Thulin erkänner att det var ett klart misslyckande. Mellan Öland och Gotland blev det ingen trafik alls. Katamaranen är nu tagen ur trafik. De inskränkningar som skall ske gör inte bara att antalet passagerare blir mindre utan också att mycket färre bilar kan forslas över. Turistorganisationerna vet mycket väl vad detta betyder för turistöar som Öland och Gotland. Man har väldigt svårt att förstå den här negativa synen — utom när det sägs att detta skulle ta ekonomiska medel från koncessionstrafiken. Ja, kanske i någon mån, men frågan är om inte totalkalkylen skulle vinna på detta genom att det blir en ökad omsättning och ett ökat resande, vilket också bidrar till att öka statskassan. Dessutom frågar man sig om inte det ringa belopp som skulle tas från koncessionstrafiken till dessa två linjer kunde utgöra en del av turiststödet till dessa två turistområden. Turismen är ju faktiskt i dag den näst viktigaste näringen för såväl Kalmar län som Gotland. I dagarna talas det ofta — och med rätta — om betydelsen av färjetrafik österut och kontakterna över Östersjön. Det vore ändå snopet om ökad färjetrafik över Östersjön inte skulle innefatta våra två stora semesteröar. På torsdag kommer frågan om Gotlandstrafiken att behandlas här i kammaren, och mycket av detta kommer kanske upp igen. Som en av motionärerna i denna fråga vill jag ta chansen att betona att även om det blir ett uppehåll i år — det är ju för sent att göra någonting nu — är det viktigt att vi får en annan tingens ordning sommaren 1990.

Herr talman! Jerry Martinger ställde ett ovanligt stort antal frågor. Interpellationssvaret var ovanligt långt och utförligt, men Jerry Martinger konstaterade ändå att det lämnar en del övrigt att önska. Jag beklagar att jag på detta utrymme inte lyckades fånga in alla svar som önskades. Jerry Martinger ville att papperen skulle läggas på bordet. Han menade att denna f.aga annars kommer att kringgärdas av misstro. När jag hör Jerry Martinger undrar jag i mitt stilla sinne om det inte är så, att han egentligen vill sprida misstro. Av detta skäl vore det naturligtvis väldigt roligt om jag nu kunde lägga upp alla papper på bordet och därmed få bekräftat om detta kunde stilla Jerry Martingers misstro. Jag betvivlar att så vore fallet. Ett avtal är en överenskommelse mellan två parter, och i en affärsrelation lägger man inte utan vidare papperen på bordet. Jag undrar om Jerry Martinger är beredd att kräva denna totala öppenhet i alla andra affärsrelationer på företagsmarknaden. Jag har inte så lång bakgrund som kommunikationsminister, men jag har erfarit att det förelåg en ganska kraftig kritik mot det sätt varpå verksamheten tidigare bedrevs, vilket man kanske skall ha med i bilden när man i dag diskuterar dessa frågor. Jerry Martinger talade om taxehöjningar, och dessa kan man naturligtvis bedöma på olika sätt. Jag har noterat att med ett årskort reser gotlänningen under lågprissäsong för 70 kr., samtidigt som normalpriset för gotlänningen är 80 kr. Normalpriset för en resa med andraklasståg motsvarande sträcka är 78 kr. Det är klart att man kan ha synpunkter på priset, men det är också en fråga om hur mycket samhället är berett att tillskjuta i sådana här sammanhang. Jerry Martinger menar att det närmast är ett svek att statssekreterargruppen inte fortlöpande följer utvecklingen när det gäller sysselsättningen. Jag kan inte hjälpa om Jerry Martinger har den uppfattningen, att det skulle röra sig om ett sådant löfte. Vi har inte bedömt det som motiverat att ha en fortlöpande uppföljning, utan denna statssekreterargrupp kan anses ha fullgjort sitt uppdrag i och med att den hade följt vad som hände under själva bytet av rederi. Vid kontakter med berörda myndigheter har jag informerats om att rederibytet inte föranlett några negativa konsekvenser för sysselsättningen på Gotland. Gotlandslinjen har totalt 210 tillsvidareanställda mot 178 under Gotlandsbolagets tid, dvs. 32 personer fler än tidigare. Vidare har man valt att i större utsträckning anställa personal på fasta tjänster i stället för som tidigare på vikariat. Jag anser att detta pekar på att sysselsättningen i vart fall inte utvecklats negativt, utan det tyder mera på en positiv utveckling. Med mina begränsade erfarenheter har jag själv inte någon möjlighet att bedöma hur standarden har utvecklats — det finns säkert andra här i kammaren som har erfarenhet och kan vittna om standarden.

Jag hoppas att transportrådet i detta avseende har gjort en rättvisande bedömning, eftersom det naturligtvis är angeläget att dessa transporter kan ske på ett i första hand för gotlänningarna tillfredsställande sätt. Jag är naturligtvis beredd att själv följa utvecklingen och närmare stifta personlig bekantskap med förhållandena inom Gotlandstrafiken.
Herr talman! När det gäller sysselsättningen på Gotland redovisade jag länsarbetsnämndens siffror. Dessa innefattar inte bara personer som direkt sysslar med sjöfart. Rederibytet har ju också fört med sig en mängd indirekta konsekvenser. Kommunikationsministerns inlägg i övrigt har inte gett mig någon anledning att ändra det som jag tidigare sade. Ministern går inte ytterligare in på detta med transportstödet. De uppgifter som han har lämnat i sitt svar är över huvud taget mycket förbryllande. Han säger nämligen att det hittills under den nya avtalsperioden har betalats ut 57 milj.kr., samtidigt som stödbehovet under år 1988 uppgick till knappt 40 milj.kr. Hur går detta ihop? Betalar transportrådet ut 17-18 milj.kr. i förskott direkt på det nya året så där utan vidare? Vilken är orsaken till detta? Har inte kommunikationsministern någon kommentar till dessa märkliga omständigheter? Man kan vara mycket orolig för prognosmissar av det slag som det här faktiskt är fråga om, eftersom dessa på sikt kan ge upphov till krav från statsmakternas sida på nedskärningar i trafiken. Det innebär att exempelvis det gamla bashamnsalternativet återigen kan aktualiseras. Och det vore olyckligt. Som svar på min femte fråga om det förutom kostnader för fartygsinvesteringar finns kostnader i trafiken som är hänförliga till det kostnadsansvar som åvilar staten under 1988 och som har aktiverats, säger kommunikationsministern att han ”förutsätter” att de kostnader som staten betalar helt följer det avtal som har ingåtts mellan staten och det nya rederiet. Herr talman! Detta bör naturligtvis kommunikationsministern förutsätta. Viktigt är dock om kommunikationsministern har undersökt att det verkli gen är så. Nej, det har han tydligen inte. Detta trots att jag har ställt en rak — Prot. 1988/89:89 och enkel fråga om dessa omständigheter och att kommunikationsministern 4 april 1989 har haft gott om tid för att undersöka förhållandena. Nu frågar jag: När kan kommunikationsministern vara klar med sin analys och när kan jag få besked i denna viktiga fråga? Så länge kommunikationsministern inte ger besked, får han finna sig i att jag och många andra har olika former av misstankar. Det kommunikationsministern säger i sitt svar beträffande det farliga godset och inhyrningen av godsfärjan ”Forrest Link” tolkar jag så att staten har betalat kostnaderna för detta fartyg. Om denna tolkning av kommunikationsministerns kryptiska svar är riktig, innebär det faktiskt ett avsteg från de förutsättningar som gällde när avtalet ingicks. En av finesserna med att anlita rederiet Nordström & Thulin var ju nämligen att trafiken skulle utföras med två fartyg, och att statens kostnader skulle baseras på två fartyg. Nu utförs trafiken sommartid med tre fartyg. Kostnaderna har således ökat på ett sätt som inte var förutsett i avtalet. Är det inte så, kommunikationsministern?

Herr talman! Kaj Nilsson har frågat mig om jag avser att föreslå någon förändring i kabellagen så att den kommer att omfatta olika typer av satelliter, t.ex. Astra. Frågeställaren anger att bakgrunden till interpellationen är ett beslut av kabelnämnden att inte vidta några åtgärder med anledning av reklamen i den satellitsända programkanalen TV 3. Den som har tillstånd till satellitsändning har rätt att vidaresända olika programkanaler från satelliterna. Kabelnämnden får emellertid förbjuda fortsatt vidaresändning av en programkanal från satellit, om det under längre tid och i betydande omfattning har förekommit sådan kommersiell reklam som måste anses riktad särskilt till svenska konsumenter. Ett förbud får meddelas endast om det med hänsyn till sändningarnas art och programkanalens karaktär och inriktning bedöms att ett förbud för programkanalen är godtagbart från yttrandefrihetsoch informationsfrihetssynpunkt. Den 15 februari 1989 fann kabelnämnden efter granskning av satellitkanalen TV 3 att det i kanalen inte hade förekommit kommersiell reklam, som var riktad särskilt till svenska konsumenter, och som hade en sådan omfattning att det gav skäl till ingripanden. Kabelnämndens beslut rör ett enskilt ärende och kan inte göras till föremål för en fråga till ett statsråd. Samma datum behandlade kabelnämnden också frågan om kabellagens tillämplighet på sändningar från satelliten Astra. Nämnden beslutade att 53 denna satellit vid tillämpningen av kabellagen skall behandlas som en direktsändande satellit och inte som en satellit i fast trafik. Sändningar från Astra kan därför vidaresändas i kabelnät utan krav på tillstånd enligt lagen. Skälet till att kabelnämndens tolkning får denna konsekvens är att sändningar från direktsändande satelliter betraktas som rundradiosändningar. Kabelnämnden beslutade vidare att i en särskild skrivelse underrätta regeringen om beslutet. I skrivelsen uttalar nämnden att det är troligt att en stor del av vidaresändningen av programkanaler från satellit inom en nära framtid inte kommer att regleras av kabellagstiftningen medan en annan del av satellitsändningarna alltjämt kommer att vara lagreglerad. Nämnden finner det angeläget att konsekvenserna av en sådan utveckling beaktas i det fortsatta radiorättsliga översynsarbetet. Frågan om kabelsändningslagstiftningens tillämpning på olika slag av satellitsändningar behandlades av radiolagsutredningen i betänkandet Vidaresändning av satellitprogram i kabelnät. Utredningen föreslog att i princip alla slags satellitsändningar skulle omfattas av kabellagens tillståndskrav och därmed av de regler som ställs upp i kabellagstiftningen. Förslaget fick ett blandat mottagande av remissinstanserna. Från flera borgerliga riksdagspartier uttalades att de avsåg att utnyttja möjligheten för en minoritet att fördröja behandlingen i tolv månader om en proposition på grundval av utredningens förslag skulle läggas fram för riksdagen. Enligt min mening visar det som nu inträffat att lagstiftningen om lokala kabelsändningar måste förändras. De regler som vi i Sverige vill skall gälla för vidaresändningar av satellitprogram måste bli tillämpliga oberoende av från vilken kategori av satelliter programmen sänds ut. Ett lämpligt tillfälle att se över kabelsändningslagstiftningen kan vara i samband med det lagstiftningsarbete som kommer att behövas för att Sverige skall kunna tillträda den konvention om gränsöverskridande TV-sändningar som just har antagits av Europarådet.

Herr talman! Jag har fått ett överraskande positivt och klarläggande svar från kulturministern på min interpellation. Det tackar jag för. I min interpellation har jag ställt en fråga till statsrådet Göransson i ett viktigt ämne. Det är dock ett ämne som är undanskymt i debatten i denna kammare. Kan det bero på att frågan till synes är invecklad? Interpellationen föranleddes av det oklara läget på medieområdet som råder efter kabelnämndens beslut av den 15 februari i år. Beslutet kan innebära att det inte finns begränsningar för visandet av svensk TV-reklam. Nämnden hade funnit sig föranlåten att godta en reklamomfattning i TV 3 som enligt min mening gör reklamregeln meningslös — och om inte meningslös så i varje fall svår att tillämpa på ett rimligt sätt. Därigenom kan uppfyllandet av ett av de kulturpolitiska målen — att motverka kommersialismens negativa verkningar — äventyras. Jag är dock helt införstådd med att statsrådet inte kan göra någonting åt kabelnämndens beslut. Det tillåter inte grundlagen. Det andra beslutet i kabelnämnden samma dag innebär att den nya Astra-satelliten som TV 3 kommer att sända ifrån som en direktsändande satellit inte kommer att omfattas av kabellagens bestämmelser och följaktli Prot. 1988/89:89 gen inte heller av koncessionseller tillståndssystemet i övrigt. Sändningarna 4 april 1989 från Astra kan därför vidaresändas på kabelnätet utan krav på tillstånd enligt lagen. Planerna på Astra har emellertid varit kända i mer än fyra år, kanske sex år, dvs. långt innan kabellagen trädde i kraft i början av 1986. Astra-satelliten innebär dock inte någon som helst förändring i tekniskt eller rättsligt hänseende för satelliter i fast trafik. Det är osäkert om kabelnämnden har kompetens att bedöma en sådan teknisk fråga. En konsekvens av kabelnämndens beslut blir att det knappast går att upprätthålla koncessionssystemet för lokala kabelsändningar. Regler mot våld, pornografi och rashets kommer inte att gälla. Det är verkligen hög tid att regeringen och riksdagen återtar ansvaret för mediepolitikens mål och inriktning och med utgångspunkt i syftet med kabellagen rättar till de felaktigheter som har uppkommit. Kabellagen bör således ändras så att Astra och andra liknande satelliter med säkerhet kommer att omfattas av lagen. Reklamförbudet bör få en klarare och skarpare utformning, så att godtycklig rättstillämpning kan undvikas. Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att kulturministern är av samma uppfattning. Jag vill understryka och citera vad han säger i interpellationssvaret: ”Enligt min mening visar det som nu inträffat” — dvs. beslutet i februari — ”att lagstiftningen om lokala kabelsändningar måste förändras. De regler som vi i Sverige vill skall gälla för vidaresändningar av satellitprogram måste bli tillämpliga oberoende av från vilken kategori av satelliter programmen sänds ut.” Man kan då fråga om en proposition med detta innehåll kan väntas före den 30 april i år. Det kanske är tvivelaktigt. Av svaret framgår dock att statsrådet Göransson funnit att ett lämpligare tillfälle att se över kabelsändningslagstiftningen kan vara i samband med det lagstiftningsarbete som kommer att behövas för att Sverige skall kunna tillträda den konvention om gränsöverskridande TV-sändningar som har antagits av Europarådet. Avslutningsvis, herr talman, har jag följande angelägna frågor. När tänker kulturministern för det första tillsätta en sådan utredning eller kommitté? Blir det inom den närmaste tiden eller inom ett år? I vilken form kommer för det andra utredningsarbetet att bedrivas? Kommer det att bli fråga om en enmansutredning eller en parlamentariskt tillsatt kommitté?

Herr talman! Låt mig bara säga ett par ord, eftersom jag fick ett par direkta frågor. Någon proposition kommer självfallet inte att kunna lämnas före den 30 april. Det som en gång aktualiserade tilläggsdirektiven till radiolagsutredningen, Astra-satellitens karaktär, har nu fått något nya förutsättningar mot bakgrund av den konvention som Europarådet har antagit. Den är ännu inte öppnad för undertecknande. Ett lagstiftningsarbete måste alltså följa i anslutning till att ett sådant sker. Därför är jag i dag inte heller beredd att ge några närmare kommentarer om formerna för ett beredningsarbete för att kunna lägga fram en sådan proposition. Men jag noterar — och detta är viktigt - att det i dag är uppenbart fler än Kaj Nilsson, som företrädare för 55 miljöpartiet, och jag, som företrädare för socialdemokratin, som tycker att det är viktigt och nödvändigt med en lagstiftning när det gäller kabel-TV verksamheten. När vi diskuterade detta, senast på hösten 1987, var det många som ansåg och framförde i denna kammare att det bara var till hinder och bekymmer med varje form av lagstiftning. Där har en europeisk opinion i dag intagit helt andra ståndpunkter, och det har jag anledning att vara mycket glad över.
Herr talman! Jag tackar för detta svar, fast det kanske kunde ha varit mera precist. Det är väl tid nu att sätta i gång med denna revision av kabel-TV lagstiftningen. Man kan naturligtvis inte veta när Europakonventionen ligger på den svenska regeringens bord, men jag hade nog önskat att få ett litet mer precist svar på när man kan sätta i gång. Såvitt jag kan förstå av en proposition när det gäller Sveriges Radio och televerket siktar man på 1992. Jag tycker att det är lång tid, innan man kan få i gång ett sådant arbete.
Herr talman! För undvikande av varje missförstånd: Självfallet påbörjas inte regeringens beredningsarbete i den stund man trycker på knappen för att datorns skrivare skall presentera propositionen. Arbetet pågår. Frågan gällde när jag förutsåg att detta skulle kunna resultera i en proposition och hur eventuella utredningar skulle se ut. På den punkten är det för tidigt att ge något besked. Men ett tänkande förekommer och ett arbete pågår för att bereda denna fråga.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att den av henne redovisade synen på kunskaper och fostran kan få genomslag i skolarbetet. Skolan skall självfallet ge eleverna kunskaper och färdigheter. Eleverna skall lära sig läsa, skriva och räkna. De skall också lära sig viktiga grundläggande fakta om t.ex. den historiska utvecklingen, om hur vårt samhälle fungerar och om naturen. Men skolans uppgift är vidare än så. Skolan skall inte bara lära ut kunskaper i bemärkelsen fakta. Eleverna skall lära sig att förstå sammanhang, kunna tillämpa sina kunskaper och ytterst också kunna bilda sig egna uppfattningar om och ta ställning i kontroversiella frågor. Skolan har också som mål att ge eleverna en kulturell grund. De skall lära sig att förstå och uppskatta kulturella värden. De skall få förutsättningar för att ta del i kulturlivet i samhället. Ytterligare en viktig uppgift för skolan är att ge eleverna en social fostran, så att de lär sig fungera tillsammans med andra. De skall få respekt för och lära sig acceptera skillnader i bakgrund och åsikter. Skolan skall fostra dem till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Allt detta och annat därtill är viktiga uppgifter för skolan. Om det skall vara möjligt för skolan att lyckas nå så högt satta mål, är det självfallet nödvändigt med ett nära samarbete med föräldrarna. På den punkten är Ann-Cathrine Haglund och jag ense. Vi är också ense om att det inte finns någon motsättning mellan målet att ge kunskaper och färdigheter och andra mål för skolan. Jag kan däremot inte dela Ann-Cathrine Haglunds uppfattning om att vi bara skall beskriva skolans uppgift som att ge kunskaper och färdigheter. Det bidrar inte till klarhet att ge intryck av att andra mål för skolan är av lägre dignitet vars uppnående följer som en bieffekt. Mitt svar på Ann-Cathrine Haglunds fråga är således nej. Jag är inte beredd att verka för den syn på vad som är skolans uppgift som hon företräder.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Den föranleddes av att statsrådet i debatten om skolans utveckling och styrning påstod att den inriktning på kunskaper och färdigheter som moderaterna gör sig till tals för när det gäller skolan är för snäv. Detta uttalande gjorde mig besviken. Jag hade förväntat mig större insikt hos vår nye skolminister. Interpellationssvaret gör mig ännu mer besviken och orolig, inte minst för alla de barn som inte har en omgivning som hjälper dem att få kunskaper och färdigheter och en ordentlig utbildning. Var skall dessa barn få detta om inte skolan lär dem det? Var skall de få insikten att kunskaper och utbildning är viktigt? Skolministern gör sig skyldig till just det slags normgivning som leder till tveksamhet, till att skolan skall ta upp och ombesörja alltmer och till att allt annat skall anses vara lika viktigt. Skolan skall förvisso ta upp mycket. Skolan skall ge medborgarutbildning och göra ungdomarna beredda för vuxenliv och yrkesverksamhet. Just därför krävs en klar prioritering, tydliga mål, så att inte tiden för skolans huvuduppgift åsidosätts och annat än undervisning blir viktigare. Det krävs en grundinställning hos alla i skolan att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och färdigheter. En skolminister måste gå i spetsen för den inställningen! Skolan måste få vara skola! Jag instämmer helt i att eleverna skall lära sig förstå sammanhang, kunna tillämpa sina kunskaper och ytterst kunna bilda sig egna uppfattningar om och ta ställning i kontroversiella frågor. Eleverna kan dock inte nå dit, om de inte har grundliga kunskaper och goda färdigheter. Skall t.ex. miljöengagemanget bli effektivt, måste man ha kunskaper i biologi och kemi, och man måste kunna läsa ordentligt för att lära sig mer. Kunskaper och färdigheter är nödvändiga för att man skall förstå sammanhang och kunna påverka. Ytligt tyckande kan bli riskabelt, ja farligt. : Självfallet skall skolan också fostra, vilket slås fast i läroplanen. Samtidigt är målbeskrivningarna så mångtydiga att det har blivit alltmer nödvändigt att slå fast att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och färdigheter, så att detta inte åsidosätts. Många moment och aktiviteter har lagts in i skolans verksamhet för att tillgodose fostran, utan att man egentligen analyserat om de leder dit eller om de över huvud taget hör hemma i skolan. Kunskaper och färdigheter står inte i motsats till fostran. Det är när undervisningen fungerar väl, när övning och inlärning äger rum, som fostran också sker. Utan fostran blir det ingen inlärning. Utan ordning och reda, utan ett bra arbetsklimat i klassrummet och utan goda arbetsvanor och vettiga umgängesformer i skolan blir det inga kunskaper och färdigheter. Det finns inga genvägar till kunskap. Det kräver arbete och uthållighet att lära sig något. Talar man inte om detta för eleverna, lurar man dem och sviker dem. Att slå fast att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och färdigheter innebär också att slå fast att skolan skall fostra, annars blir det ingen inlärning. När statsrådet kallar detta för en snäv kunskapssyn leder det till en uppluckring av kunskapsbegreppet som är skadlig — dels därför att han ger lärare och elever otydliga signaler, dels därför att eleverna inte får de kunskaper och färdigheter som de har rätt till. Det finns skäl att betona hemmens ansvar för barnens fostran. Skolans uppgift är att i samarbete med hemmen stödja eleverna i deras utveckling. Naturligtvis får skolan ett särskilt ansvar om hemmen brister i fostran. Dessa barn behöver mer hjälp än andra. Samtidigt får skolan aldrig dölja att alla behöver kunskaper och färdigheter för att kunna fungera på ett bra sätt — både för sin egen skull och för samhällets. Alla barn har rätt att få den insikten. Det blir särskilt viktigt om hemmen inte kan förmedla det. Skolan har ett särskilt ansvar. Vi politiker har ansvaret att ge skolan förutsättningar att lösa sin huvuduppgift — att ge alla elever goda kunskaper och färdigheter. Men man gör det inte genom det slags uttalanden som skolministern gjort. Man gör det genom att ge lärarna möjlighet att bedriva bra undervisning och ge varje elev undervisning efter anlag och intresse, genom klara mål, avreglering, ett statsbidragssystem som följer eleven, frihet att använda resurserna som man lokalt anser bäst, ett bra betygssystem, tidigare skolstart, frihet att välja skola och att välja i skolan, särskilt på högstadiet. Jag blir mycket förvånad över att Sveriges skolminister inte vill instämma i det som står i min interpellation, att goda kunskaper och färdigheter är viktiga för både den enskilde och samhällets utveckling, att det kräver arbete att förvärva kunskaper och färdigheter och att det är att allsidigt främja den enskildes utveckling att sätta kunskapsmålet i centrum. Herr talman! Jag vill till sist fråga statsrådet Persson: Varför vill inte statsrådet släppa fram kunskapsmålets betydelse? Varför vill inte statsrådet därmed stärka varje barns rätt till kunskaper och färdigheter?